Fru talman! Jag blir litet orolig när kd säger att man vill ha ett jordbruk på lika villkor. Jag tror inte att Sverige, med de vintrar vi har, klarar av speciellt lika villkor med Danmark. Det kommer alltid att krävas kompensation för vintern här. Jag skulle vilja höra hur kd resonerar. Ni säger att ni vill ha gemensamma skatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Såvitt jag kan se skulle det innebära att man skulle minska de miljöskatter som finns i Sverige i dag. Vilka effekter tror Dan Ericsson att det får i det svenska lantbruket? Menar Dan Ericsson att vi i Sverige skall införa en jordbruksmarksskatt liknande den som man har i Danmark? Den kostar det danska lantbruket ungefär 700 miljoner. Är det också ett område där Dan Ericsson vill ha lika villkor? I den här debatten säger LRF att man anser att man skall ha samma villkor som industrin när det gäller elskatten. Därför vill man ta bort 14 öre per kilowattimme. Industrin har ju också dieselskatt. Innebär detta att Dan Ericsson anser att det skall vara samma förhållanden på elsidan och på dieselsidan för jordbruk och industri?

Fru talman! Jag tycker att det är en självklarhet att vi skall harmonisera olika skatter och avgifter inom EU. Det är på det sättet vi kan skapa lika konkurrensvillkor. Det är bara att konstatera att Gunnar Björk i sin utredning mycket tydligt redovisar de nackdelar Sverige har i det avseendet. Det handlar om energiskatten, elbeskattningen, dieselskatten och gödselmedelavgiften. Vi menar att vi måste gå mot en harmonisering. Vad gäller elskatten har vi i flera år krävt att vi skall jämställa lantbruksföretag med tillverkningsföretag. Det är alltså en skattelättnad där på Det bästa är om vi kan få upp gödselmedelavgiften i övriga EU så att andra EU-länder faktiskt tar ut avgifter. Vårt första krav är att den här miljöavgiften skall gå tillbaka till jordbruket och komma jordbruket till godo så att man kan arbeta målmedvetet med att få ett miljövänligare jordbruk. Det måste ju vara inriktningen. Så gör man ju i Danmark. Det är mycket märkligt att vi i Sverige inte har det som princip. Det är det kravet vi har drivit.
Fru talman! Jag förstår att jag inte får svar på min frågor. Gunnar Björk jämför inte alls jordbruk och jordbruk i alla lägen. Ibland jämför han industri och jordbruk och ibland jordbruk och jordbruk. Jag skulle vilja säga att det här är en beställningsutredning som definitivt inte tittar på detta i det stora hela. Jag måste tolka svaret så att kd vill införa en jordbruksmarksskatt i Sverige för att harmonisera med Danmark. Det förvånar mig. Det förvånar mig också att kd säger att man skall harmonisera skatter och avgifter. Det måste betyda att kd anser att vi skall ha samma elpris i Sverige som i Danmark för att bönderna i Sverige inte skall gynnas på bekostnad av bönderna i Danmark. Det är nämligen så att om man tittar på hela elpriset, vilket naturligtvis är det intressanta för dem som betalar el, är det danska elpriset betydligt högre än det svenska. Utredningen petar ut en liten del av elpriset, men det är ju hela elpriset som är intressant. Svenska bönder har alltså ett betydligt billigare elpris än de danska bönderna. Vi i Miljöpartiet är inte alls intresserade av att höja elpriset för de svenska bönderna för att kunna harmonisera med Danmark. Jag måste säga att det finns oerhört mycket här som haltar. Det förvånar mig att inte fler partier tar upp det faktum att det anslås 1,3 miljarder i den svenska statsbudgeten varje år som inte plockas ut av lantbruket. Det är faktiskt betydligt mer än de här andra skatterna. Hur kommer det sig att den delen inte är intressant? Om man vill se till att det svenska lantbruket får en så god lönsamhet som möjligt, måste det ju vara intressant att plocka hem pengar. Anser inte Dan Ericsson att det är intressant att det skiljer 1,3 miljarder mellan vad man skulle kunna ta och vad man faktiskt tar ut? Björks utredning kräver en betydligt längre debatt än detta. Det är en utredning som jag skulle vilja klassa som rent dålig.
Fru talman! Detta med en jordbruksmarksskatt är fria fantasier från Gudrun Lindvalls sida. Det är definitivt inte aktuellt i det här sammanhanget. Om Gudrun Lindvall och hennes parti skulle få sköta energipolitiken skulle inte bara de svenska lantbruksföretagen slås ut på grund av elprishöjningarna utan även många andra företag, inte minst den elintensiva industrin. Jag svarade inte på frågan om dieselbeskattningen i mitt förra inlägg. Där kan vi fundera på om det är rimligt att en åkare från t.ex. Holland tankar med sig 1 000 liter, för det pris som gäller där, och kör på svenska vägar utan att betala någonting för det. Sedan tar han kanske inhemska transporter i Sverige mellan olika delar av vårt land för att så småningom åka tillbaka utan att betala någonting för det miljöslitage som åstadkoms och för slitaget på våra vägar. Vi lever i en internationell värld. Vi lever i en internationell konkurrens. Då kan vi inte bara stirra oss blinda och säga: Det här är jättebra för den svenska miljön. Så här skall vi reglera, så här skall skatter och avgifter vara för svenska företag. Effekten blir ju att man smutsar ned från andra länder. Dieselskatten är ett lysande exempel på detta. Sedan kan man diskutera nivån. Vi vet att detta slår hårt på lantbruksföretagen. Därför vill vi börja fasa ned detta. Sedan bör vi på europeisk nivå få en harmonisering också där. Gudrun Lindvalls parti vill inte ens ha ett fungerande samarbete. Man vill inte ha EU. Men det är ju genom EU vi kan få en samordning så att vi inte får sådana här konstiga effekter där andra länder förstör när vi vill driva en bra miljöpolitik. Det är bättre att vi har gemensamma nivåer. Det är det bästa sättet för vårt land och för miljön.

Herr talman! Det här innehåller alltså årliga redovisningar. Riksdagen skall också vara med både i utvärderingen och i den parlamentariska beredningen. Vart fjärde år lägger man fram en samlad redogörelse för miljöpolitiken, vilket ju också ger riksdagen och riksdagsledamöterna motionsrätt. Jag har alltså inte sett det som att vi håller riksdagen utanför besluten om miljöpolitiken, tvärtom. Riksdagen får en bättre möjlighet att verkligen följa upp hur utvecklingen går. Om riksdagen sedan väljer att man vill fatta beslut om alla delmål är det till syvende och sist en fråga som riksdagen själv måste avgöra. Vi har föreslagit en modell som vi tror är något enklare att arbeta med, även för riksdagen. Det innebär motionsrätt, förslagsrätt och att man hela tiden också får gå igenom de olika delmålen. Om det inte räcker för riksdagen, om man också vill ta beslut om de olika konkreta delmålen, tycker jag att det är en fråga som är upp till riksdagen att i så fall avgöra.
Herr talman! Jag kan gärna säga att från Miljöpartiets sida räcker inte detta. Vi vill nog vara med och utforma politiken, på samma sätt som vi vill vara med och utforma politiken på andra områden - socialpolitik, finanspolitik, skattepolitik osv. Där skulle man aldrig acceptera att få en rapport per mandatperiod. Jag skulle också vilja ställa en del andra konkreta frågor. Det sägs att inom en 25-årsperiod skall man avsätta 250 000 hektar skogsmark. Det finns ingen tidsangivelse för det här. Vad som nu händer med mycket ur och naturskog är att det avverkas som aldrig förr. Menar man verkligen att vi under de här 25 åren skall få ytterligare 250 000 hektar avsatta? Miljövårdsberedningen säger att ungefär 700 000 hektar behöver skyddas. Man tror att skogsägarna möjligtvis kan skydda en del. Miniminivån är alltså 250 000 hektar. Om målet är att vi om 25 år skall ha ett skydd för 2 % av skogen innanför skogsodlingsgränsen så måste jag säga att ambitionen har sjunkit rejält. Och det finns inte någon tidsangivelse. När skall det här ske? Det finns heller ingen tidsangivelse när det gäller t.ex. myrskyddsplaner. Det finns ingenting som säger vad som skall ske med kalkningen. Är vi nöjda med dagens resultat att 45 % av de sjöar som behöver kalkas blir kalkade? Är miljöministern nöjd med dagens biologiska mångfald, som enligt Artdatabanken och Mats Forslund, en av de duktigaste biologerna i landet, aldrig någonsin har varit så klämd som nu? Är det på den här nivån den skall bevaras? Eller finns det några ambitioner från regeringens sida att faktiskt se till att vi återhämtar den biologiska mångfald som har gått starkt nedåt under de senaste 20 åren? Det står "bevara" överallt. Var finns ambitionen? Det skulle jag vilja veta. Jag skulle också vilja veta när regeringen avser att komma med mera konkreta förslag på kemikalieområdet. Jag tycker att det är bra med ett generellt angreppssätt. Det har Miljöpartiet motionerat om. Men när återkommer man med mer konkreta förslag? Här svävar det också. I mångt och mycket säger man att man skall höra med EU. I vissa fall finns det tidsangivelser. Men mycket är frivilligt. Räknar regeringen med att det här i första hand skall klaras på den frivilliga vägen? Eller är det rädslan för EU som gör att man inte vågar vara mera konkret?
Herr talman! Jag börjar med frivilligheten. Vi tycker att det är rimligt att man börjar med att försöka komma överens frivilligt. Om det inte går får man återkomma med förbud. Det är samma arbetsmetod som en av mina företrädare, Birgitta Dahl, använde. Vi kan se att i många av de förslag som hon lade fram i sin tidigare miljöproposition har frivilligheten gått bra. Man har lyckats avveckla ämnen med frivillighet. På några områden gick det inte. Där återkommer vi med förbud, för att få bort de sista delarna av ämnena med förbud. Vi avser att försöka göra likadant på det här området. Vi börjar med att försöka med frivillighet. Går det med frivillighet är det det bästa. Går det inte skall vi återkomma med förbud. När det gäller den biologiska mångfalden är det klart att jag inte är nöjd med läget och med situationen som den är. Det är uppenbart att vi inte klarar att skydda alla de arter som vi skulle behöva skydda. Det är också därför som regeringen har ökat anslaget till skogen med ungefär 50 %. Vi ökar anslaget till miljöövervakningen med ungefär 30 % för att få en bättre bild av tillståndet i naturen. Vi har också gett en förhandlingsman i uppdrag att försöka ta fram en överenskommelse med skogsnäringen för att vi skall skydda de återstående områdena. Det finns ingen exakt tidsangivelse i propositionen. Det beror på att förhandlingar pågår, och man bör kanske inte sätta ut tidsgränser när förhandlingar pågår. Men självklart är det mycket mer bråttom än att vi skall klara det inom en 25-årsperiod. Vi har velat markera att vi ställer upp på Miljövårdsberedningens förslag och bedömning av hur mycket som måste skyddas.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är oerhört ambitiöst av regeringen att säga att man till nästa generation skall kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Jag tror att vi inte vet vilka de stora miljöproblemen är om 25 år. Går man 25 år tillbaka var det år 1973. Då visste vi inte att det var de miljöproblem vi ser i dag som skulle bli de stora miljöproblemen. Jag tror att det kanske inte ens är möjligt att klara av det eftersom det handlar om en utmaning som vi inte känner till. Å andra sidan är det ju bra att vi har ambitionen att vi utgår från de miljöproblem vi ser i dag och säger att de skall vara lösta om 25 år. Sedan tror jag också, när det handlar om en ny struktur på miljöområdet som regeringen lägger fram, att det är svårt att se de eventuella fördelar som finns. Vi vet att det är inte bättre med den gamla modellen. Det jag tycker är den stora bristen i den struktur man lägger fram är att det finns ett glapp i närtiden, i det tidsperspektiv vi kan överblicka. Det står i propositionen, vilket Gudrun Lindvall också sade i sin replik, att det är regeringen som skall fatta beslut om delmålen. Det är oklart vem som skall ställa upp kriterierna. En parlamentarisk beredning är ju inte riksdagen. En parlamentarisk beredning innebär någonting helt annat än beslut som fattas i riksdagen. För Vänsterpartiet och för mig är det i alla fall vägen som är målet, till skillnad från vad det är för Lennart Daléus. Det är också politiken som är vägen, och därför är det viktigt hur man klarar av hanteringen av de politiska besluten i det här ganska nära perspektivet. Jag tycker att regeringen har gjort en felbedömning. Jag tror tyvärr inte att det är en tillfällighet, utan det är en tendens i det politiska systemet att man vill ta åt sig mer makt i regeringarna i stället för att lägga ut den på de parlamentariska församlingarna. Jag ser det som ett stort problem.
Herr talman! Till att börja med kan jag säga att det är klart att vi kanske inte kan se alla miljöproblem i dag. Det finns också några områden där vi inte kan lösa problemen själva inom en generation. I frågor som klimatproblemet och ozonproblemet är vi beroende av att kunna samarbeta med andra, och där kommer det säkert att ta längre tid innan vi har löst miljöproblemen. Men ambitionen måste vara att lösa de problem som vi kan se i dag. För att motverka risken för kommande miljöproblem tror jag att vi måste se att just kemikaliefrågorna är mycket viktiga. Jag tror att det är just på kemikalieområdet som risken är störst för att det ligger tickande bomber, som desarmeras om 10, 15, 20 eller 25 år. Det är skälet till att vi har valt att i den här propositionen koncentrera oss just på kemikaliefrågorna, för att lägga fast en ordentlig strategi för kemikalierna. Det anknyter också till detta att även om man naturligtvis kommer att få fortsätta arbetet med delmål, och fortsätta arbetet med att ta fram delmål närmare i tiden, är det omöjligt att i en proposition föreslå ett mål för hela den samlade miljöpolitiken i ett så långt tidsperspektiv. Därför har vi valt att i det här skedet koncentrera oss på kemikaliepolitiken, och sedan får vi komma tillbaka med andra områden.
Herr talman! Vi får se vad hanteringen i riksdagen kan ge när det gäller just den frågan. Jag har också ett par konkreta frågor utifrån vad jag har hunnit läsa i propositionen. Den ena frågan gäller skogen och bevarandet av hotade skogsområden, som Gudrun Lindvall också tog upp. Det är inte acceptabelt att se det här i ett 25-årsperspektiv. De hotade områdena, med urskogsrester och annat, måste skyddas nu. Det finns inte tid att vänta. Där är det väldigt tunt i det förslag som regeringen har lagt. Den andra frågan gäller någonting som jag tycker är positivt om det går att genomföra. När det gäller ett rikt odlingslandskap skall vi fatta beslut i riksdagen om att främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte skall introduceras. Det är positivt om vi kan komma fram till ett sådant beslut. Med försiktighetsprincipen som rättesnöre betyder det att vi inte kommer att kunna introducera genmodifierade arter över huvud taget, därför att vi inte känner till den långsiktiga effekten. Problemet är de som redan är introducerade: hur skall man se på dem? Det skulle vara intressant om ministern kunde ge ett klargörande just när det gäller GMO i naturen.
Herr talman! När det gäller den biologiska mångfalden har jag redan sagt att jag tycker att det är ett väldigt viktigt område och att vi därför kraftigt har ökat anslagen och att förhandlingar pågår med skogsnäringen för att försöka hitta lösningar på hur vi skall klara att bevara den skyddsvärda mark som finns. När det gäller de genmodifierade produkterna och grödorna är det viktigt att också se att det ligger som en prioritering även i EU-avsnittet att vi i det europeiska arbetet, förutom de prioriteringar vi tidigare haft i det europeiska arbetet, skall komplettera med GMO debatter. Jag hoppas att även Lennart Daléus, som jag tidigare hade ett meningsutbyte med här, tycker att det är bra. Det är något som bör tillgodose Lennart Daléus och andra som har lagt ned mycket arbete på detta.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte var på plats när jag skulle hålla mitt anförande enligt talarlistan. Jag får skylla mig själv, och jag förlorar några minuter på det. Men jag får då nöjet att sammanfatta debatten, och det känns bra. Alla som har varit uppe i talarstolen här har sagt att det är för sent. Jag tycker att det är en passiv hållning. Man kan säga att det är synd att miljöpropositionen inte har kommit tidigare, därför att det har inneburit att vi i jordbruksutskottet har avstått från att behandla viktiga sakfrågor. Skälet har varit att vi har väntat på miljöpropositionen, som skulle komma. Det har inneburit en temposänkning i miljöpolitiken. Det allvarliga i detta är att vi har låtit saker och ting ligga på bordet och vänta. Nu skall vi inte i den här remissdebatten debattera sakfrågorna i propositionen - jag har inte haft tid att sätta mig in i dem - utan jag vill säga något om strukturen i den framtida miljöpolitiken. Den struktur som regeringen nu har valt, med en balk med miljökvalitetsnormer som bas, miljökvalitetsmål och delmål, är en strikt ordning för hur man skall hantera miljöpolitiken. Åtgärdsplaner och annat kommer att bli naturliga inslag i miljöpolitiken i framtiden. Det kommer naturligtvis att kräva att riksdagen kommer att vara väldigt aktiv i den miljöpolitiska debatten. Miljöministern har nu klargjort att det kommer att föras en miljöpolitisk debatt om delmålen här i riksdagen också. Jag vill understryka att vi från Folkpartiets sida anser att det är här i kammaren, där de folkvalda representanterna sitter, som vi skall besluta om vägen mot de miljöbeslut som vi skall fatta. Jag vill då säga till Gudrun Lindvall att vägen dit inte är delmålen, utan vägen dit är den politik som vi står för. När man tittar litet grand på delmålen och analyserar dem, verkar de luddiga, som någon har sagt. Men om man funderar över vad de 15 delmålen kommer att innebära i det perspektivet att vi skall fastställa miljökvalitetsnormer, att vi skall ha miljökvalitetsmål och delmål, är det att vartenda mål som är uppsatt kommer att beröra alla områden i politiken och framför allt näringssidan, där det gäller stora frågor om markanvändning och planering. Då skulle jag vilja fråga miljöministern: Är det så att även de andra ministrarna i regeringen är beredda att ställa upp på det här? När man skall pröva miljökvalitetsmål för levande sjöar och vattendrag, är de då beredda att säga nej till invallningen i Emån? Är de beredda att säga nej till ett litet vattenkraftverk i Årån i Värnamo kommun? Är de beredda att avsätta pengar för att sanera gammal fabriksmark, där det ligger både kadmium och bly som läcker ut i älvar och vattendrag? Är det vad som kommer att bli resultatet av den strategiska miljöpolitik som man nu presenterar? Det har jag svårt att få klart för mig när jag tittar på propositionens innehåll. Jag skulle också vilja säga att när vi diskuterar strategin i den här propositionen, vilket tyvärr inte kommer att ske förrän kanske i februari 1999, när vi har fattat beslut om miljöbalken, vore det bra om vi - som vi så många gånger förut har bett miljöministern om - kunde bjuda in de andra ministrarna att vara delaktiga i den miljöpolitiska debatten, oavsett vilka ministrar som sitter efter valet. Jag tror att det skulle ge tilltro och kraft åt miljöpolitiken i framtiden. Eller är det så att ministrarna i de andra departementen inte är så intresserade av miljöpolitik? En kärnfråga i miljöpolitiken i framtiden är alltså helheten och strategin för att vi skall uppnå de miljöpolitiska mål som vi kommer att fastställa här i riksdagen. Det är då bra om det är så att det skall bli ordning och reda i miljöpolitiken framöver. Det är ju det som miljöministern säger. Jag ser fram mot att man också i de delmål som kommer att tas fram, debatteras och fastställas är väldigt tydlig när det gäller att t.ex. målen för växthuseffekten och koldioxidutsläppen skall stå fast, att vi skall ha en hög ambitionsnivå och att vi skall vara ledande i den miljöpolitiska debatten i EU för att klara växthusproblemen. Vi skall också vara väldigt tydliga när det gäller vad vi vill om buller. Det finns ett litet stycke i propositionen om buller, men det är inte stort. Vi måste vara tydliga och visa att buller är ett stort miljöproblem. Likaså måste vi vara mycket tydliga i skogsfrågorna framigenom. De frågorna är väldigt litet belysta i de flesta miljöstrategier vi har haft tidigare också. Kombinationen med växtläckage och annat från skogen ut mot det som ministern i propositionen kallar för levande sjöar och vattendrag berörs inte heller särskilt tydligt. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till ministern. När regeringen lägger fram en proposition där man skall presentera en struktur för miljöpolitiken - är den då väl förankrad också hos de andra ministrarna som också de kommer att beröras mycket kraftfullt av de miljömål som här kommer att fastställas av riksdagen?

Herr talman! För det första tycker jag att Eva Eriksson gjorde en bra sammanfattning. För det andra tycker jag att påpekandet om att hela regeringen naturligtvis måste stå bakom detta är bra. Hela regeringen står bakom propositionen. Det är viktigt att se att man i hela regeringen nu också har ett eget ansvar. Det är inte bara jag som miljöminister som skall redovisa vad regeringen gör, utan regeringens alla ledamöter redovisar i samband med budgeten varje år vad som sker på deras område för att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling. Man redovisar vad som går rätt, vad som går fel och vad man avser att göra för att få bättre resultat på miljöområdet. Arbetet med att involvera alla i regeringen är naturligtvis viktigt även i fortsättningen. Eva Eriksson ställde några konkreta frågor om Emån m.m. Eva Eriksson vet att jag inte kan svara på dem här i dag, eftersom de är under beredning i Regeringskansliet. Men som ett exempel på sanering av fabriksmark kan jag nämna att vi om några veckor kommer att göra en redovisning av hur mycket pengar vi i år har anslagit för att sanera förorenad mark inom ramen för det lokala investeringsprogrammet. Vi har aldrig tidigare anslagit så mycket pengar för att sanera förorenad mark som vi har gjort i år - så mycket tror jag är klart. Där har det alltså blivit en klar ambitionshöjning som har varit väldigt bra att se. Herr talman! Slutligen vill jag säga både till Eva Eriksson och till de andra ledamöterna i jordbruksutskottet att jag inser att regeringen försvårade utskottets motionshantering. Det ber jag uppriktigt om ursäkt för.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för det. Jag vill bara kommentera detta. Jag förstår att miljöministern inte kan ge mig några besked om de ärenden som nu ligger på regeringens bord för handläggning och beslut. Men med den strategi som nu finns i propositionen och med de ambitioner som visas i miljöbalken - om man nu skall ha tilltro till den miljöpolitik som regeringen har som ambition att driva - hoppas jag att man verkligen också orkar med att kraftfullt säga nej till invallningarna i Emån. Jag hoppas också att regeringen ser till att Årån i Värnamo kommun skyddas från ett litet vattenkraftverk.
Jag skall ta med mig Eva Erikssons synpunkter.
Fru talman! Jag begär replik därför att jag blev apostroferad. Naturligtvis anser vi i Miljöpartiet att delmålen är ett sätt att uttrycka politiken. Därför är det så viktigt att diskutera dem här i riksdagen. Detta att arbeta med mål kan naturligtvis diskuteras, men om man väljer den metoden kan vi se att regeringen sätter upp mycket allmänna, luddiga och litet flummiga mål som alla kan ställa upp på. De måste kompletteras med delmål som talar om hur miljöpolitiken skall bedrivas och hur vi skall ta oss till de stora målen. Vi i Miljöpartiet menar att om vi här i riksdagen inte får vara med och diskutera hur miljöpolitiken skall utformas är vi på väg att ta bort demokratin och den demokratiska möjligheten för de folkvalda att vara med och utforma politiken. Det kan vi inte acceptera. Jag vill ställa två frågor till Eva Eriksson. Saknar hon liksom jag någonting om ekonomiska styrmedel i propositionen? Vi kan se att Skatteväxlingskommittén har sagt att det bästa sättet att styra en miljöpolitik är att använda sig av ekonomiska styrmedel. Den ambition som regeringen nu har visat, att den vill lösa alla stora miljöproblem inom en generation, kommer naturligtvis att kräva både frivillighet och lagstiftning, men kanske också framför allt ekonomiska styrmedel. Delar Eva Eriksson min uppfattning om att det borde ha klargjorts mycket tydligare hur och på vilket sätt de ekonomiska styrmedlen skulle komma in för att påverka miljöpolitiken?
Fru talman! Jag skall kort svara på frågan. Jag instämmer i detta. Jag tycker också att man skulle ha utvidgat det hela till att diskutera på vilket sätt man skulle återföra en del av de skatter och avgifter som skall gå till miljön. Man måste hitta ett nytt sätt att hantera styrmedlen. Detta innebär nämligen också att om man skall få tilltro, och om människor skall känna att politiker är beredda att vidta miljöåtgärder, måste de också känna att de skall få något tillbaka till att använda till åtgärder i miljöhänseende. Jag tycker att det vore bra om vi kunde återkomma till detta. Det är en fråga som faktiskt borde ha varit uppe också när vi diskuterade den ekonomiska politiken.
Fru talman! Då är det i alla fall två partier som har lyft fram frågan om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, och som klart och tydligt saknar något sådant här. Det är mycket beklämmande att detta saknas. Jag menar nämligen att förutsättningen för att uppnå de stora målen är just att koppla ihop ekologi och ekonomi och göra det som är ekologiskt långsiktigt hållbart också ekonomiskt lönsamt. Jag har några andra frågor som jag vill ställa till Eva Eriksson. Sverige har i den internationella naturvårdsunionen IUCN varit med om rekommendationen att varje land skall avsätta 10 % av alla representativa naturtyper. I dag kan vi se att det bara finns avsatt 0,8 % skogsmark nedanför skogsodlingsgränsen, trots att 1 662 av de ungefär 2 000 hotade arterna i landet finns där. Regeringens ambition är nu uppenbarligen att man inom en 25-årsperiod skall spara 2 %. Vi har alltså 8 % kvar att spara innan vi klarar de rekommendationer som Sverige många gånger tycker att andra länder skall klara. Delar Eva Eriksson min uppfattning om att ambitionsnivån för skog och avsättning av skog är alldeles för låg? Kan vi tillsammans jobba för att hitta en majoritet som ser till att ambitionen för avsättningar av naturskog, men även av produktiv skog, nedanför skogsodlingsgränsen blir betydligt tuffare? På kort sikt bör den vara 5 %, men inom en 25-årsperiod bör den vara 10 %.
Fru talman! Gudrun Lindvall vet mycket väl att jag vid varje budgettillfälle har hävdat att detta måste bli verklighet. Vi skall avsätta mer. Detta beror på att vi måste värna den biologiska mångfalden. Men jag vill inte här i kammaren i dag binda mig för några procentsatser. Det är också därför jag tycker att det är viktigt att regeringen skall ha kraft att säga nej till invallningen i Emån. Vatten har nämligen också biologiska värden som måste värnas.

Fru talman! Det är en stor dag i dag, tycker jag. Det är nämligen så att jag kommer att yrka bifall till utskottets hemställan. Det hör inte till vanligheterna, men det tänker jag göra i dag. Jag skall ge litet bakgrund till diskussionerna och ta upp historiken bakom det betänkande som försvarsutskottet debatterar i dag. Det handlar alltså om lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Efter en motion från Miljöpartiet i samband med första etappen av försvarsbeslutet uttalade utskottet att rasism och andra former av främlingsfientlighet är en allvarlig företeelse och därför aktivt bör motarbetas med alla de medel som är förenliga med vår demokrati och vårt rättsväsende. Inom totalförsvaret gäller detta självfallet oavsett var det rasistiska beteendet förekommer, hos anställda eller hos totalförsvarspliktiga. Utskottet fortsätter vidare: Den som med utgångspunkt i rasistiska eller främlingsfientliga handlingar eller beteenden visar sig uppenbart olämplig för sin tjänst bör självfallet med lagliga medel kunna skiljas från tjänsten. Utskottet anförde vidare, mot bakgrund av frågans allvar, att regeringen bör informera riksdagen om problemets omfattning, om vilka åtgärder som initieras eller avses vidtas samt om det finns behov av annan lagreglering. Detta ställde sig en enig riksdag bakom i samband med den första etappen av försvarsbeslutet. Efter detta beslut har man vid ganska många tillfällen i medierna och i debatter kunnat ta del av att nazister utbildas till bl.a. elitsoldater samtidigt som t.ex. medlemmar i kommunistiska organisationer har avvisats på grund av att de är säkerhetsrisker. Det har vi kunnat läsa i tidningarna. Ett exempel som har blivit mycket uppmärksammat är när Marinkommando väst försökte hemförlova en rekryt på grund av hans kriminella förflutna och hans nazistiska sympatier. Totalförsvarets överklagandenämnd ändrade beslutet på grund av att: det inte fanns någon laglig grund för att hindra värnpliktiga som försvaret inte vill ha. Det här reagerade Rådet för insyn i Försvarsmakten på. Rådet skrev till regeringen att man har fått information om fall av rasistiska åsikter hos enstaka soldater under utbildning och inom internationell tjänstgöring. Rådet konstaterar att: förakt för oliktänkande, för andra etniska grupper eller för annat kön är lika oförenligt med personalens tjänsteutövning som obefogad användning av makt och våld. Rådet för insyn i Försvarsmakten har i sin granskning funnit att gällande regelsystem inte fullt ut medger att olämplig anställd militär personal kan avstängas från sin verksamhetsutövning eller olämpliga värnpliktiga skiljas från sin utbildning. Rådet föreslog att regeringen initierar en översyn av bestämmelserna inom detta område. Man sade att översynen bör leda till att möjligheten att ingripa mot anställt befäl som är olämplig och olämpliga värnpliktiga ökar, dock utan att rimliga krav på rättssäkerhet eller anställningstrygghet åsidosätts. Vi kunde alltså konstatera att det fanns ett behov av ändrad lagreglering. Därför var det anmärkningsvärt att regeringen efter det att vi hade haft en ganska stor offentlig debatt om de här frågorna och efter det att försvarsministern hade uttalat att Pliktverket skulle få i uppdrag att redogöra för de regler och tillämpningar som gäller. Då kom en proposition från Regeringskansliet, från Försvarsdepartementet. Det är den som utgör bakgrunden till debatten i dag och till utskottets betänkande. Det var en proposition som berörde behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och som inte med ett ord nämnde det vi hade debatterat i samhället, nämligen de som varit dömda för hets mot folkgrupp. Är det lämpligt att de skall kunna tas ut till plikttjänstgöring? Under rubriken automatiserat register över totalförsvarspliktiga, som förs av Totalförsvarets pliktverk, redogörs för i vilka fall som uppgifter om en person får antecknas i registret. Ett av kriterierna är uppgifter om att den registrerade dömts till påföljd för brott som framgår av uppgift i belastningsregistret, som Totalförsvarets pliktverk har fått ta del av. Det är nästan outgrundligt att förstå vad som menas med detta. Det som menas är att Totalförsvarets pliktverk får ta del av Rikspolisstyrelsens register beträffande totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt. De här utdragen omfattar bara vissa brott. Det är våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott och brott mot vapenlagen. Vilka som har begått de brotten kan alltså Totalförsvarets pliktverk få ta del av, men inte vilka som har blivit dömda för hets mot folkgrupp. Som tur är har ministern ett antal förståndiga och kloka partikamrater i försvarsutskottet som tyckte att det var högst rimligt att man inte skulle göra skillnad mellan dem som har blivit dömda för hets mot folkgrupp och dem som t.ex. har begått stölder. Det skall naturligtvis vara lika allvarligt. Därför har utskottet enhälligt beslutat att tillstyrka den motion som jag skrev. Det innebär att om man är dömd för hets mot folkgrupp skall Pliktverket kunna ta del av det i de registerutdrag man får lika väl som man får ta del av vilka som har blivit dömda för bl.a. stöld eller narkotikabrott. Det tycker jag är rimligt. Det tycker försvarsutskottets ledamöter är rimligt. Jag tror att det blir en viktig signal ut i samhället. Det är jag mycket till freds med. Därför yrkar jag bifall till försvarsutskottets betänkande.

Fru talman! Det är först i höst vi får regeringens samlade bild av satsningar på kulturområdet. I detta betänkande finns det en hel del bedömningar, men också några förslag. Jag måste säga att jag är starkt kritisk till det regeringen faktiskt har använt oss i kulturutskottet till. Vi har på något vis fått fungera som en remissinstans, och det känns djupt otillfredsställande.

Vänsterpartiet anser att det nu egentligen är olämpligt att fatta beslut om bedömningar som kan ha ekonomiska konsekvenser i kommande beslut, eftersom besluten i dag enbart berör vissa delar av kultursektorn. Vi hade velat ha en samlad bild att ta ställning till. Vi oroar oss för att ramen inte räcker i och med att de här förslagen kanske kommer att gå ut över annan kultursektor senare. Vänsterpartiets ram är ju 250 miljoner större än regeringens, och vi har också i kommande budget anslagit 530 miljoner för att sänka bokmomsen. Enligt regeringens bedömning innebär förslagen i propositionen Litteraturen och läsandet 30 miljoner kronor. För vår del kan vi alltid finansiera de här kostnaderna. Men risken är att regeringen kanske kommer med förslag som kommer att tära på annan verksamhet. Fru talman! Vänsterpartiet har lyft fram frågan om sänkt bokmoms. Sverige är ett av få EU-länder som fortfarande har 25 % moms på böcker. De flesta länder har en kulturmoms på 6 %. Eftersom böcker ses som en kulturyttring har de en 6-procentig moms eller t.o.m. en ännu lägre moms. Vänsterpartiet tror att en sänkt moms på böcker skulle kunna öka inköpen, till hemmen, i skolan, till biblioteken och inom barnomsorgen, vilket innebär avsevärda stimulanser till ökat läsande. Med ökad försäljning får dessutom tryckerier, bildillustratörer, bokhandlare, m.fl. bättre möjligheter att verka. Sänkt moms på böcker stimulerar läsandet, kulturen i stort och näringen i Sverige. I dag saknas även allmänbokhandel i 77 av landets 288 kommuner. Eftersom vi tror att sänkt moms leder till fler inköp ökar omsättningen, vilket vi tror kommer att ge möjlighet för fler bokhandlares etablering ute i kommunerna. För de vuxenstuderande och högskolestuderande har utgifterna för studielitteratur blivit allt svårare att bära. Sänkt moms på fackböcker är därför även en viktig studieekonomisk åtgärd för att förbättra de studerandes situation. Vänsterpartiet kommer därför att i höstens budget föreslå att bokmomsen på allmänlitteratur sänks från 25 % till 6 %. Vår bedömning är att detta ger avsevärda effekter på litteraturen och läsandet. Fru talman! Vänsterpartiet har fogat fyra reservationer till betänkandet. I reservation 2 anser vi att antalet volymer som skall distribueras till folkbiblioteken skall utökas. Vi anser att det är för litet med enbart stöd för distribution av 200 000 böcker. Som jämförelse kan vi ta Norge, där man distribuerar 660 000 böcker. Vi borde inte vara sämre. I reservation 6 föreslår Vänsterpartiet att regeringen skall återkomma med ett förslag om ett fungerande distributionsnät för kulturtidskrifter. Dagens brister i distributionen gör att upplagorna minskar. Vänsterpartiet anser att kulturtidskrifterna måste värnas för bevarande av demokratin, yttrandefriheten och vidga kulturen i stort. I reservation 7 föreslår vi att regeringen skall tillsätta en utredning med uppgift att lägga fram förslag om sänkt moms på böcker. Detta är i enlighet med vad jag tidigare har sagt. I reservation 10 föreslår vi att regeringen i sina förhandlingar med Posten AB förhandlar fram ett kulturporto för tidskrifter och föreningspost. Jag står givetvis bakom samtliga reservationer och yrkar bifall till reservationerna 6 och 7. Fru talman! Bokläsandet i Sverige tenderar att minska. Litteraturen och läsandet, det tryckta ordet, utsätts för hård konkurrens från nya medier. Alltfler elever rapporteras ha läs och skrivsvårigheter. Stöd till boken, läsandet, det tryckta ordet, måste värnas. Därför, trots vår kritik till regeringen, yrkar Vänsterpartiet bifall till hemställan i betänkandet i de delar vi inte reserverar oss.

Fru talman! Det är inga stora revolutionerande saker som diskuteras här. Vi har stött en hel av förslagen - dock inte alla. Syftet är naturligtvis att böckerna skall nå läsarna, vilket de gör i varierande grad. Jag vill något poängtera de åtgärder vi inte har stött. Resten kan lämnas åt sidan. Bibliotek och boklådor skall få vissa gratisexemplar som förlagen med stöd skall tillhandahålla. Men biblioteken är inte enbart glada över att få ansvaret att distribuera till kommunerna. Det är fråga om att ordna lokaler och personal. Vi yrkar avslag på förslaget och menar att pengarna borde gå till läsfrämjande åtgärder främst bland barn. Genom att stimulera barns intresse för läsning med hjälp av sagostunder på biblioteken, förskolor, skolor och hembesök av bibliotekarier och fler bibliotekarier till skolbiblioteken kommer boken att bli mer efterfrågad. Vi har sett att folkbiblioteken de senaste åren har förlorat många filialer. Bokbussar har försvunnit, och skolbiblioteken har på sina håll slagits ihop med folkbiblioteken. Det har inneburit färre boklån. Jag har besökt en skola vars datasalar var mycket imponerande. Men tyvärr var biblioteket inte lika välsorterat. Det är trender som måste brytas. Vi har hört att många barn lämnar skolan utan att kunna tillägna sig innehållet i böcker. De är funktionella analfabeter, och det finns barn med olika grad av dålig läsförståelse. Många har ett mycket dåligt läsintresse. De barnen kommer inte att köa i bokhandlar och på bibliotek. Mycket stora insatser måste göras. Vi vet att det i första hand är skolans ansvar. Men det finns så mycket mer att göra, t.o.m. före skolstarten innan barnen lär sig läsa. Det behövs speciella insatser just för de barn som har speciella lässvårigheter. Det behövs insatser för synsvaga barn. Hos dem finns ett motstånd mot att läsa. Det finns insatser att göra för barn med ett annat modersmål än svenska. Satsar vi på barnen, får vi läsare i mängder. Jag vill understryka att hemmet och föräldrarna spelar en mycket viktig roll för att väcka barns läsintresse. Kvällssagor och böcker i hemmet är viktiga tillsammans med tid med föräldrar och syskon för att läsa. Det finns inte gott om böcker i alla hem av olika anledningar. Ett är säkert: Böcker är dyra. Böcker borde inte vara en lyx. De borde inte vara något man måste avstå från. Därför har vi pekat på att den höga mervärdesskatten är en påverkbar faktor. Tyvärr kan ingen säga exakt vad det kostar i dag. Det borde vi få veta. Vi måste veta vad det hela kostar så att det går att påverka. Ett steg på vägen att förverkliga det hela är att ta bort mervärdesskatten på barnböcker. Det här är viktigast för litteraturen och läsandet. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Fru talman! Jag är mycket glad och stolt över att regeringen har placerat boken och litteraturen i centrum för kulturpolitiken. Jag blir litet förvånad när Fanny Rizell från Kristdemokraterna säger att det inte är några stora revolutionerande saker vi skall besluta om. Den satsning som regeringen har gjort på boken och läsandet är revolutionerande, dvs. att man i dessa besparingstider har orkat med reformer på detta område och att man planerar ytterligare reformer på 30 miljoner kronor för nästa år. Regeringen fortsätter en god tradition att förstå vikten av litteraturen. Jag kan inte låta bli att tänka på Gunnar Sträng som sade att arbetarrörelsen har tre delar, nämligen partiet, facket och litteraturen. Han, om någon, visste hur längtan efter böcker kunde kännas. Orsaken till regeringens satsningar är naturligtvis den försämrade tillgång som framför allt barn och ungdomar har till böcker. Utlåningen har minskat, och bokköpen har minskat. Därför har vi redan beslutat om bibliotekslagen, som innefattar bl.a. avgiftsfria lån och lämpligt fördelade skolbibliotek. Det har inte funnits lagfäst tidigare. Vi har haft ett inköpsstöd till barn och ungdomsböcker till skol och kommunbibliotek på 25 miljoner. Det har också varit en satsning på läsfrämjande åtgärder. Nu görs ytterligare satsningar, som grundas på utredningen Boken i tiden. Flera förslag har förverkligats. Det är naturligtvis ett problem att utgivning av kvalitetsböcker inte når ut till läsarna. Det är också ett problem att kulturtidskrifternas överlevnadsmöjligheter har försämrats.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 Jag är litet bestört över att Moderaterna inte alls anser att propositionen skall bifallas. De har yrkat avslag på hela propositionen. De vill inte ha något statligt stöd. Det reformutrymme som finns utgör 2 % av konsumtionen av litteratur. Det ger ändå en god effekt. Stöden är viktiga. Utgivningsstödet, som Charlotta Bjälkebring redan har nämnt, skall utvecklas som ett distributionsstöd. Det är fråga om fler volymer än hon nämnde, nämligen upp till 270 000 volymer. Varje kommun och 100 bokhandlar skall få tillgång till dessa böcker. Det är länsbiblioteket som i samarbete med kommunbiblioteken fritt skall fördela böckerna. Det är också ett stöd för litteratur på invandrarspråk. Det ändras från verksamhetsbidrag till förlag till titelstöd, vilket är en mycket välkommen ändring. Det är också stöd till litterära evenemang. Stödet till läsfrämjande insatser för barn och unga, en engångssatsning på 5 miljoner per år, kommer nu att permanentas, så att skolor, föreningar och folkrörelser kan söka det. Det blir också ett stöd till en barnbokskatalog som både skall tryckas och ges ut på För vuxna kommer dessutom utgivningsstödda titlar att få en egen katalog på Internet, som omfattar 700 titlar. Bokhandeln får ett förstärkt stöd. Kreditoch sortimentstödet förstärks. Det blir, vilket också är viktigt, ett IT-stöd. Det innebär att man kan söka bidrag till kostnader för investeringar. När det gäller kulturtidskrifter gör utskottet ett tillkännagivande, där majoriteten tillstyrker en ändring som innebär att man skall kunna söka bidrag till utgivning av kassettidskrifter, även för tidskrifter som går med vinst. Det finns också ett tillkännagivande när det gäller arbetsplatsbiblioteken. Vi har insett att det finns ett behov av information om bidrag till arbetsplatsbibliotek. Det har tidigare funnits med i Kulturrådets PM till kommunerna, men det har nu försvunnit. I vårt tillkännagivande säger vi att det behövs ökade informationsinsatser för att kommuner och alla skall veta att det fortfarande går att söka bidrag för etablering av arbetsplatsbibliotek såväl från anslaget A 2 som från anslaget Kultur i arbetslivet. För övrigt innehåller betänkandet bifall till förbättrad statistik på bokområdet. Vi utgår från att det i uppdraget till Kulturrådet också skall ingå en så tydlig redovisning som möjligt av hur mycket moms som kommer in på böcker. Konkurrenslagen behöver förmodligen analyseras. Det behövs ett kulturpolitiskt undantag, men regeringen förväntas återkomma till detta. Vänsterpartiet vill ha fler volymer. Vi vill avvakta utvärderingen och tycker att de 270 000 volymerna är en tillräcklig satsning som vi kan klara av just nu. Det finns tre olika reservationer från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna om sänkt bokmoms. Det finns inget finansiellt utrymme för detta, så det avstyrks. Miljöpartiets representant har inte varit uppe i talarstolen ännu. Men förslaget om att vi skall undersöka de principer som man har i Norge avstyrker vi på grund av det kommunala självstyret. Det är kommunerna själva som avgör varifrån de köper in sina böcker. När det gäller distributionsnätet för kulturtidskrifter, som Vänsterpartiet vill ha för lösnummer, tycker vi att det i dagsläget är tillräckligt med de gratisprenumerationer som biblioteken nu skall få möjlighet att teckna och den tidskriftskatalog på Internet som kommer att ordnas. Kulturportot, som Vänsterpartiet också har en reservation om, är en fråga som trafikutskottet bereder för tillfället. Slutligen, fru talman, tillstyrker vi betänkandet och är väldigt glada över reformen för litteraturen och läsandet.
Fru talman! Jag vill bara notera att Lena Klevenås och jag har olika uppfattningar om vad som är revolutionerande.
Fru talman! När det gäller bokdistributionen till biblioteken tror jag att det närmare bestämt handlar om 288 000 titlar. Vi kanske inte skall bråka om det exakta antalet. Men det som är viktigt är att Norge distribuerar dubbelt så många titlar till sina bibliotek. Norge är ju ett mycket mindre land än Sverige. Vi är långt fler invånare i Sverige. Därmed borde också behovet av böcker på våra bibliotek vara betydligt större. Jag förutsätter att regeringen tar hänsyn till det i kommande budgetproposition. Därför kommer jag inte att yrka bifall till reservationen i dag.
Fru talman! Det finns en liten reform om distribution av de utgiftsstödda titlarna. Det är ofta så att Vänsterpartiet har mer pengar än vad vi, som har regeringsansvar, har. Jag tycker att det är en bra satsning som regeringen gör, att det antal titlar som är angivet kommer att distribueras.
Fru talman! Om Vänsterpartiet någon gång i framtiden får regeringsansvar, tror jag att vi kommer att vara något bättre i de flesta avseenden jämfört med vad Socialdemokraterna har varit när de har haft regeringsansvar. Men det får väl framtiden utvisa.

Fru talman! Ett av de absolut viktigaste inslagen i socialdemokratisk kulturpolitik är satsningen på läsandet och litteraturen, därför att den betyder så mycket för vår utveckling som kulturella varelser i övrigt och för kulturlivet i stort. Utan språk, utan läsförståelse och läslusta löper man faktiskt risk att handikappas både som kulturell och demokratisk varelse. Av det skälet har vi lagt fram de förslag som bl.a. diskuteras i dag, som kommer att innebära att vi under denna valperiod kommer att ha fördubblat litteraturstödet. Det är naturligtvis en mycket kraftfull markering av hur vi ser på läsandet och litteraturen. Jag nämnde läsandet och litteraturen som viktiga för kulturlivet i stort. Men det har naturligtvis också att göra med det som vi ser som den nationella kulturpolitikens uppdrag, att i hög grad ägna sig åt det som man kan kalla för kulturella infrastrukturer. Läsandet och litteraturen tillhör just de kulturella infrastrukturer som vi också på nationell nivå måste ta ett ansvar för och icke bara överlåta på kommunerna. Jag tycker att Fanny Rizells bild var ganska bra. Jag har också varit i många skolor där datasalarna är mycket välutrustade. Ett av de argument som vi tog med i direktiven till Bokutredningen var också att vi måste sätta fokus på boken igen, därför att boken är icke obsolet. Vi kommer inte ens en gång att kunna ta till oss den nya informationstekniken, om vi inte via boken har skaffat oss ett språk och en läsförståelse. Vad vi naturligtvis också har tagit fasta på i denna satsning är att vi kan se de klassiska sociala skiktningarna när det gäller barn och ungdomar som icke längre läser böcker. Det är ungdomar och barn från hem där man inte har mycket böcker, där man inte har en lässtimulerande miljö, som har hamnat längst ned. Mot den bakgrunden kan man naturligtvis tycka, om man ställer upp på vulgärbilden av en moderat kulturpolitik, att nejet till dessa förslag är fullkomligt naturligt. Men jag måste ändå säga att jag är något förvånad över att Moderaterna återigen väljer att ställa sig helt vid sidan av det som det finns en så stark och bred uppslutning kring från samtliga övriga partier, även om vi kan ha olika meningar i detaljer. Här vill Moderaterna, som på så många andra områden när det gäller kulturen, satsa enbart på marknadens lösningar. Men anledningen till att vi har en nationell kulturpolitik, att vi har en offentligstödd kulturpolitik, är ju att marknaden inte fungerar på det sätt som man kan önska när det gäller kulturen. Marknaden på kulturområdet fungerar precis som marknaden på alla andra områden, dvs. att de stora pengarna hamnar där man kan få maximal vinst. Det handlar om de tätbefolkade områdena och om de sociala skikten, som i ett eller annat avseende kan räknas höra till de privilegierade socialt eller ekonomiskt. Det innebär dessutom en risk för förflackning av de kulturella och konstnärliga uttryck som får utrymme och som ges utrymme. Av detta kommer inte mångfald utan likriktning alltför ofta - inte alltid, men alltför ofta. Om bokmomsen kan jag säga att jag själv varit ute i den frågan vid flera tillfällen. Jag tycker att det vore rimligt om vi hade en moms på livsmedlet litteratur som åtminstone låg på samma nivå som momsen på det livsmedel som vi inmundigar, mat. Samtidigt skall man ha klart för sig att problemen i länder som har låg eller ingen bokmoms ser likadana ut som här hemma när det gäller läsandet och litteratur. Det är inget trollspö som löser problemen. I många fall har det inneburit att bokförlaget har tjänat förfärligt mycket mer pengar. Trots detta tar jag till mig det ni säger. Jag har som sagt själv varit ute i bokmomsfrågan från det jag tillträdde som kulturminister. Låt mig helt kort säga till Charlotta Bjälkebring att man inte kan jämföra Norge och Sverige. I Norge har man inget utgivningsstöd, utan man lägger hela stödet på inköp. Vi har utgivningsstöd och distributionsstöd. Det innebär att det inte är möjligt att göra en jämförelse. Jag är något förvånad över att Charlotta Bjälkebring inte har klart för sig de regler som gäller för budgetprocessen. Vill man ha igenom en särproposition på våren så att man säkert vet att det, oberoende av vilken regering som sitter efter den 20 september, har fattats ett beslut om hur mycket som skall anslås till läsandet och litteraturen ser man till att det läggs fram ett förslag som klubbas av vårriksdagen som garanterar ytterligare 30 permanenta miljoner till detta område. Själva fördelningen av medel är vi dock på grund av den nya budgetprocessen förhindrade att redovisa förrän i budgetpropositionen. Vi vet självfallet att pengarna räcker och hur de bör fördelas, men på grund av den budgetprocess som vi alla ställt oss bakom är det inte möjligt att göra det vid detta tillfälle. Jag är något förvånad över att detta inte har gått fram till Charlotta Bjälkebring.
Fru talman! Jag är väl medveten om den budgetprocess som är men oroar mig ändå. Det kan faktiskt komma en annan regering som minskar ramarna ytterligare. Då kommer det att tära på även övrig kultursektor. Min fråga gäller litteraturen och läsandet. I början av maj läste jag i en av våra svenska tidningar att det snart är ajöss med alla gamla böcker. Enligt en rapport från USA har man uppfunnit elektroniskt bläck, s.k. e-bläck. Det bläcket består av miljontals mikroskopiska punkter, och dessa kan sedan appliceras på papper. Den nya tekniken innebär att man kan ladda en bok med tomt papper med vilken text som helst som finns inskriven i ett minne. Det innebär att man kan få vilken bok man vill rakt ut ur en maskin. Tror kulturministern att det här kommer att bli framtidens bok? Om inte, vad gör kulturministern åt att bevara den gamla tryckerikonsten? Det är också ett kulturarv som bör bevaras.
Fru talman! Det är säkert så att boken kommer att förändras. Men från Gutenbergs tid fram till i dag är det inte så våldsamma förändringar. Vi har under ett antal år nu lärt oss att papperstidningen inte kommer att överleva, utan det är i elektronisk form som vi kommer att få ta till oss tidningarna. Nu finns en del idéer om hur den framtida boken skulle kunna utvecklas. Jag tror att många av oss under en överskådlig tid kommer att välja att läsa böcker på det sätt vi läser böcker i dag. Men att sia om framtiden vågar jag inte göra, för det kommer säkert att bli stora förändringar. Jag är inte särskilt orolig för de närmaste årtiondena.
Fru talman! Jag kan konstatera att kulturministern och jag delar uppfattningen vad gäller dagstidningen. Jag tror också att den inom en rätt snar framtid kommer att övergå i digital form. Att värna boken är väldigt viktigt. Boken som föremål är faktiskt ett litet konstverk i sig. Jag kan också konstatera att jag inte fick något svar på om kulturministern kommer att vidta några åtgärder för att värna boktryckerikonsten, som också är en konstform i sig.
Fru talman! Jag kommer naturligtvis att försöka värna bokkonsten om jag befinner mig i en position där jag har möjlighet att göra någonting åt saken när situationen har blivit något mer än en artikel i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Jag tycker att det är litet tidigt att börja diskutera det nu.

Fru talman! När man kommer upp efter en viss tid i debatten finns risken att det som man vill säga redan är sagt men också möjligheten att kommentera. Först vill jag kommentera den litet förenklade bild som kulturministern målar upp apropå bokvanor och annat. Det är nog väldigt olika. Jag vågar påstå att det var vi arbetarbarn som gick på Talavidskolan, med sitt namn för resten från Viktor Rydbergs Vapensmeden, som gick på stadsbiblioteket. Det var inte barn från den s.k. gräddhyllan i Jönköping. De köpte sina böcker. Bilden av verkligheten kan vara litet olika. Jag tror inte att vi tjänar någonting på att måla upp någon typ av klassmotsättningar. Jag vet väldigt många som inte är ett dugg intresserade av kultur, såsom vi som sitter här i dag, bland dem både har utbildning och en bättre ekonomi än genomsnittet har. Lena Klevenås talar om boken i centrum. Det är en självklarhet. Det är någonting som vi också hävdar. Men bibiliotekslagen är ju ingen garanti för en hög standard, som hon sade. Sedan åberopade Lena Klevenås det kommunala självstyret när hon avstyrkte ett av förslagen från de andra partierna. Då kan man fråga sig varför inte den kommunala självstyrelsen skall gälla även i den fråga om har med biblioteken att göra. Charlotta Bjälkebring och Fanny Rizell har båda tagit upp regeringens sätt att arbeta på, vilket ministern inte gillar att det påpekas. Men faktum är att det finns en del skrivningar i utskottets betänkande som just markerar att det inte finns några förslag utan bara bedömningar. Fru talman! Att stimulera läsning och att skapa läslust är något som bör ske tidigt. Det är under barnoch ungdomsåren som intresset för och vanan att läsa grundläggs. Att åstadkomma detta är en uppgift framför allt för hemmet och skolan. För att nå dessa mål är det viktigt att böcker och tidskrifter är lättillgängliga. I den tillgängligheten ligger att det måste finnas en väl fungerande litteraturdistribution samt att priserna är på en nivå som av konsumenten uppfattas som rimlig. I konsekvens härmed anser vi att en sänkt moms på böcker skulle utgöra en viktig markering. De därigenom sänkta priserna skulle allmänt gynna konsumenterna men särskilt de studerande, och biblioteken som kämpar med sina snäva inköpsbudgetar skulle få lägre anskaffningskostnader och därigenom kunna köpa mera. Ja, det finns de som inte utan grund anser att ett sådant beslut skulle kunna bli den mest betydelsefulla kulturpolitiska åtgärden. Ett enigt utskott har, efter vårt påpekande, noterat att det förekommer mycket osäkra och sig emellan motstridiga uppgifter om bl.a. storleken av statens inkomster av mervärdesskatten och framför i betänkandet att man utgår från att den förbättrade statistik som regeringen - utan att i och för sig lämna något förslag - bedömer behövs också kommer att ge en klarare bild av den ekonomiska effekten av bokmomsreformen. Regeringen för en högskattepolitik, som i sin tur leder till att man måste kompensera olika områden genom bidrag. Det nu föreliggande förslaget utgör därvidlag inget undantag. Flera av de förslag som nu lagts fram kommer därtill att skapa mera av byråkrati och ökade administrationskostnader. 30 miljoner föreslås till olika stödåtgärder. Det var det belopp som först gavs som förutsättning till den bokutredning som arbetade under förra året. Därpå ansluter regeringen sig i stort sett till denna. Företeelsen är inte helt olik det s.k. Nalle Puh-syndromet som sitt namn till trots inte har en litterär betydelse. Dessbättre har man avstått från utredningens förslag till undantag i konkurrenslagen, men flera av de övriga förslagen innebär ingripanden där man kompenserar bokmarknaden för de höga kostnader som främst har sin grund i det skattetryck som man själv har skapat. Det finns flera invändningar att göra mot det framlagda förslaget med avseende på distributionsfrågor. Förslaget om upplagespärr kan bl.a. genom små förstaupplagor eller stora returer kringgås och bli verkningslöst och i värsta fall leda till manipulation av bidragssystemet. Sådant måste undvikas. Böcker är numera - oavsett om vi gillar det eller ej - en färskvara och litteraturstödet är ett efterhandsstöd. Böckerna har sålunda ofta funnits på marknaden upp emot ett halvår innan stödbeslut fattas. Den distribution av böcker med litteraturstöd som föreslås kommer alltså att leda till att redan "gamla" böcker kommer till bibliotek och bokhandel. Samma sak gäller för den föreslagna katalogen. Regeringen har inte angivit efter vilka kriterier som de 100 bokhandlarna som skall stödjas kommer att utses. Varken läge eller omsättning är lämpliga kriterier. Motiven för stödet är kulturpolitiska, men urvalet riskerar att bli subjektivt. Utskottet skriver i sitt betänkande på några ställen "regeringen gör - utan att förelägga riksdagen något förslag - följande bedömning" - med andra ord redovisar regeringen sina bedömningar och avsikter vad gäller olika anslag, vilka man i sin tur avser att presentera tillsammans med finansieringen, efter valet. Tekniken innebär att vi förväntas öronmärka framtida anslag utan att finansiering angivits. Det kan vi inte medverka till. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag tänker upprepa en sak som kulturministern sade. När en förstärkning av det statliga stödet till litteratur och kulturtidskrifter blivit verklighet, då har det statliga stödet fördubblats inom en femårsperiod. Av detta kan man dra två slutsatser: Stödet var orimligt litet tidigare eller att stödet nu kommer att bli tillräckligt stort. Vi från Miljöpartiet avstår från att dra slutsatser utan vi vill ställa ytterligare en fråga: Kommer förstärkningen att genomföras? Och i så fall av vem? Eftersom det sker ett riksdagsval mellan beslut och finansiering går det inte att svara på den frågan. Men om förslaget blir verklighet och nuvarande utgivningsstöd förändras och byggs ut, kommer då fler att läsa böcker? Och hur kommer administrationen kring stödet att klaras av? Jag hoppas verkligen att det inte blir så att det mera uppfattas som krångligt än positivt. Så har vi också ställt oss frågan kring den svenska bokhandelns tynande tillvaro. I små och medelstora städer är det i dag helt omöjligt att få tag på ett skönlitterärt verk som inte ligger på bokens tio-i-topp-lista. Utbudet har enfaldigats kraftigt och snabbt under de senaste tio åren. Kommer förslaget i det här betänkandet att medföra att bokhandeln orkar att leva kvar och utvidgas, vilket vi alla i kulturutskottet vill? Detta är svåra frågor att svara på. Jag kan inte göra det. Men när det gäller frågan om ifall fler kommer att ha råd att köpa böcker i bokhandeln vet vi att Sverige även efter dessa fyra riksdagsår kommer att ha en världens högsta momssatser på böcker. Vi är många i utskottet som delar kulturministerns uppfattning att man bör ta tag i den här frågan. Alla i utskottet delar nog den uppfattningen. Så det borde inte vara några stora problem att få fram pengar, för det handlar hela tiden om prioriteringar. Jag påstår att bokinköp har utvecklats till att bli en klassfråga. Eftersom det är kvinnor som toppar bokläsandet är det också kvinnor som drabbas hårdast av att böcker är dyra. Men är då verkligen böcker dyra? Nej, En bok för alla som utges med statligt stöd är inte dyr. Och så kan man gå på Pocket-shopen på T centralen i kungliga huvudstaden. Där kan man få tag på böcker för runt en femtiolapp, och det är ju inte dyrt. Det är ungefär lika mycket som man får betala för två chipspåsar. Urvalet är hyfsat. Det är billigt tryck, så det är inga böcker som kan gå i arv. Det är mera som en konsumtionsvara - ministern talade om livsmedel. Denna verksamhet fyller en ovärderlig funktion. Billiga böcker ger mersmak, det är jag helt övertygad om. Men sedan kommer ett jätteglapp när man vill välja själv och ha ett bredare utbud. Helt plötsligt kommer då priset att ligga på i genomsnitt 250 kr. Då har klassperspektivet tagit vid. Så kan det inte fortsätta att vara. En liten orientering bland några länder ger besked om att man i Norge, England och Irland inte har någon bokmoms alls - jag vill gärna repetera detta för att sprida allmän kunskap och folkbilda litet. I Luxemburg och Spanien har man 3 % moms, i Italien Kanada och Tyskland 7 %. Sverige och Danmark toppar ligan med 25 %. Sedan finns det olika varianter i olika länder. T.ex. i Island med sitt smala språkområde har man 12 % moms på böcker av inhemska författare och 24 % på övriga. Miljöpartiet finner det inte rimligt att vi här i Sverige skall envisas med att ha världens högsta bokmoms. Skall vi ha råd att köpa böcker också i bokhandeln som har ett bredare utbud måste böcker bli billigare. Som sagt: Vi från kulturutskottet delar den uppfattningen. Jag anser att systemet med en hög moms gynnar de stora bokklubbarna. Eftersom man också vill kunna köpa böcker - och inte bara låna på bibliotek - till ett hyfsat pris blir det ofta från bokklubbar och på bokrea. Miljöpartiet kan inte heller se hur det här förslaget kan hjälpa till att bryta den ökande tendensen till koncentration inom förlagsbranschen och kedjebildningen inom bokhandeln. Fru talman! Sedan har vi också det faktum att kartan håller på att ritas om när det gäller försäljning av böcker via Internet från länder inom och utom EU. Den försäljningen ökar hela tiden. Här kan vi inte kontrollera momsreglerna i dag. Därför blir momsen i princip obefintlig, och detta utgör naturligtvis en negativ konsekvens och en negativ konkurrensfaktor. Med det anförda vill jag yrka bifall till yrkande 8, mom. 10.

Värderade talman! Jag brukar ofta säga att Folkpartiet har en försonlig inställning till socialdemokraternas kulturpolitik, och det markeras också i det här betänkandet. Folkpartiet yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Att jag ändå begärde ordet var att jag med en viss förtjusning har noterat vissa ändringar som utskottet har gjort. Om utskotten gör ett tillkännagivande till regeringen skulle det kunna vara en motgång för regeringen, men i det här fallet - när ett enigt utskott vill göra litet justeringar - tror jag att regeringen kan ta åt sig dessa med en viss glädje. Utskottet tillstyrker Johnny Ahlqvists motion om att Kulturrådet skall öka informationen om stöd för arbetsplatsbibliotek. Det tycker jag är bra. Jag har gjort många besök på företag runt om i landet, och jag vet att verksamheten med arbetsplatsbibliotek har minskat på många håll, och det är litet tragiskt. Det kan nog vara bra att den ökar. Sedan har Kenth Skårvik och jag väckt en motion om att bidrag till kassettversioner av kulturtidskrifter inte skall beräknas efter om tidskrifterna går med förtjänst eller förlust, utan det skall utgå ifrån om det är några synskadade som behöver kassettversioner. Också det har stötts av ett enigt utskott. Det önskemålet från vår sida tror jag inte heller att det behöver vara några större problem för regeringen att ställa upp på. Jag kan inte låta bli att nämna något litet om moderaternas agerande här. Nu föreslår moderaterna att vi skall avslå hela det här betänkandet. Ändå vet vi ju att Moderata samlingspartiets ledamöter i kulturutskottet står bakom en hel del av förslagen. De medverkar till majoriteter här också. Detta är ett dilemma för moderaterna i kulturpolitiken. Kulturpolitikerna i Moderata samlingspartiet brinner ju av intresse för kulturen precis som vi andra gör. Men när sedan ekonomerna i partiet får ta överhanden tvingas man gå emot sina egna ambitioner och yrka avslag på nästan allt som kostar pengar. Det är nödvändigt för att man skall kunna finansiera de skattesänkningar som Moderata samlingspartiet försöker vinna valet med. Sedan har jag också ibland sagt att det som kommer att hända när valet är över och man skall infria de här löftena är att Moderata samlingspartiet inte kommer att kunna göra det. De får inte gehör för de enorma skattesänkningar som presenteras ständigt och jämt. Då kommer man att säga till de väljare som blir besvikna: Ja, vi har ju inte egen majoritet. Hade vi fått bestämma själva så hade det här skett, men nu har vi inte egen majoritet. Det kommer man att klara sig på. Det tycker jag är en sorts falskhet i det politiska spelet. Därför redovisar jag detta så ofta jag kan. När det gäller samarbetet i själva kulturpolitiken har jag inget att kritisera Moderata samlingspartiet för. Men så fort det kommer pengar in i bilden så finns det bara pengar till skattesänkningar. Värderade talman! Jag yrkar alltså bifall till hemställan i detta betänkande i dess helhet.
Fru talman! Jag är djupt rörd över Carl-Johan Wilsons bekymmer för oss och hans omtanke om alla. Det är ju det som är utmärkande för Carl-Johan Wilson - inte minst när han sitter i kulturutskottet. Han vill vara vän med alla på en gång. Ibland går det kanske inte. Men det finns väl inte något som skiljer vår politik från det som Carl-Johan Wilson måste uppleva med tanke på alla de löften man har utställt från Folkpartiets sida. När man hamnar i en sådan situation att man måste samverka i en koalitionsregering så vet man att man får föra fram sina synpunkter. Det som inom gruppen sedan får majoritet är det som blir regeringens politik. Men så länge man inte sitter i den situationen, Carl-Johan Wilson, måste man naturligtvis föra fram den politik som gäller. Sedan vill jag säga: Var inte så bekymrad över vad som händer inom vårt parti. Det tror jag att Elisabeth Fleetwood, jag själv, Jan Backman och de andra som sitter i utskottet tar hand om. Den fighten sköter vi. Den kommer säkert att leda till något bra.
Värderade talman! Av resultatet att döma har ni inte klarat det speciellt bra. I så fall hade ju resultatet varit annorlunda när det gäller Moderata samlingspartiets syn på kulturen. Om politiken hade stämt med vad ni vill så hade det nog varit mycket bättre. Men det ohederliga som jag talade om i detta sammanhang är att Moderata samlingspartiet ju måste inse att det är orimligt med de enorma skattesänkningar som ni föreslår och som skall utarma i stort sett hela kulturlivet. Det är däri ohederligheten ligger. Jag inser väl att det vore bra att kunna sänka skatter. Det har vi inga problem med. Men att man måste ta från sådana saker som kulturområdet på det sätt som ni gör - det är däri det orimliga ligger. Sedan till detta att jag vill vara vän med alla. Det vill vi väl alla. Det är klart att om man kan uttrycka sig på ett sådant sätt att man inte tar heder och ära av varandra även om man är politiska motståndare så tycker jag att det är en poäng i alla sammanhang. Men jag är inte rädd för en dust med Moderata samlingspartiet inom kulturpolitiken om det skulle vara så att ni hellre skulle se en batalj med uppkäftighet av annat slag.
Fru talman! Jag tror inte att det nyttar mycket till att diskutera det här. Låt oss bara konstatera att det inte är ohederligt att stå för sin politik. Vi tänker i litet annorlunda banor. Allt skall inte gå via en gemensam plånbok, utan vi skall låta folk få bestämma litet själva. Så där förfärligt stor skillnad är det inte. Tittar Carl-Johan Wilson t.ex. på de budgetramar för två år framåt som varje parti nu har presenterat, är det så att den där första siffran som står är 8 miljarder kronor för samtliga partier när vi har kommit ett stycke in i 2000-talet. Det är inte så förfärligt stor skillnad. Vi har dessutom lagt fram förslag om hur man genom att bygga upp alternativa fonder både regionalt, lokalt och i fråga om det som vi kallar Svenskarnas kulturfond skulle kunna få en förnyelse av kulturpolitiken. Det tycker vi är väsentligt. Det är det vi vill satsa på.

Fru talman! Boken är en av de viktigaste kulturella faktorer vi har i det här landet. Detsamma gäller också alla andra länder som har ett skriftspråk. Utan böcker skulle vi vara totalt utarmade. Boken är ju också något som man rent konkret kan överlämna till nästa generation. Vi vet inte hur det kommer att se ut den dag då vi får böcker som är digitala eller virtuella - alla nya, konstiga termer. Vi vet inte hur boken då kommer att se ut. Och vi vet framför allt inte hur vi kommer att använda den. Jag tror inte att vi som är vana vid att läsa en bok på papper med pärmar och, för det mesta, en innehållsförteckning, kommer att vänja oss av vid att läsa böcker på det sättet. Därför tror jag att det är viktigt att vi även fortsättningsvis arbetar mycket med läsfrämjande åtgärder. Konsten att läsa är ju lika viktig oavsett vilket medium vi använder vid läsningen. Därför är det viktigt att de här åtgärderna vidtas. Det finns många barn och ungdomar som i dag har en väldigt låg läsförmåga och en ännu lägre läsförståelse. Därför är de här åtgärderna väldigt viktiga. Det är viktigt att vi fortsätter med det här. Jag känner också väldigt varmt rent personligt - nästan fysiskt - för just boken. Den är så härlig att ta på. Att lukta på en ny bok är något av det allra bästa man kan göra. Därför tycker jag också att det är viktigt att stödet till bokhandeln, som finns med i det här förslaget, kommer att utvecklas. Jag hoppas också att de kriterier som kommer att fastställas kommer att ta stor hänsyn till de regionalpolitiska faktorerna. För det är viktigt att man även i Vetlanda och Pajala och andra litet mindre orter har möjlighet att köpa böcker. Det är viktigt med möjligheten att gå och titta på böcker, att bläddra litet grand i böckerna, och inte bara titta i en bokkatalog och fundera över vad som kanske är bra och dåligt. Det är alltid så krångligt när man köper någonting som man sedan vill skicka tillbaka. Det får man kanske göra om man hamnar i den situationen att bokklubbarna blir den enda distributionskanal som står till buds i glesbygdsområden. Statistik är viktigt. Inför kommande beslut är det väldigt bra om vi får en bättre statistik på hur bokläsandet utvecklas, hur bokdistributionen fungerar och inte minst hur momsen påverkar bokläsandet - också hur mycket pengar momsen inbringar till statskassan. Därför välkomnar vi från Centerpartiet den utredning som man diskuterar och att vi då skall få en förbättrad statistik. Med det här vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag skulle bara helt kort vilja avrunda den här diskussionen och kanske svara på några av de frågor som har kommit upp på slutet. Först gäller det Lennart Fridéns och Carl-Johan Wilsons diskussion. Det är klart att man skulle önska mer av kulturkonservatism från de moderata ledamöterna i kulturutskottet - inte bara i utskottet utan också när det kommer till att fatta beslut. Kulturradikaler kan ni ju inte bli. Men ni kan vara kulturkonservativa i stället för marknadsradikaler och nyliberaler. När det gäller det som Lennart Fridén tog upp i sak, nämligen det här med böcker som färskvara, finns det naturligtvis en tanke också i det här distributionssystemet. Vi kanske - det får utvärderingen visa - kan bidra till att öka livslängden hos boken. Det är inte bra att böcker är färskvaror på det sätt som de är i dag. Det är inte bra för läsarna. Det är inte bra för biblioteken. Det är inte bra för bokhandeln. Det är faktiskt inte heller bra för förlagen. Så om vi med hjälp av distributionsstödet kan ge böckerna en längre livslängd, är det alldeles utmärkt. Till Ewa Larsson vill jag säga att det ju också finns en tanke med att stödja bokhandeln på ett tydligare sätt än vad Bokutredningen föreslog genom att låta den få del av de litteraturstödda titlarna precis på samma sätt som biblioteken. Då är det också ett försök att bevara den bokhandelsstruktur som fortfarande finns kvar, och helst få den att växa. Vi vill naturligtvis också se till att inte boken blir en andrahandsfråga och att andra delar av vad en bokhandel sysslar med får ta upp merparten av verksamheten. Pengarna i den proposition som ni har behandlat är reformmedel. Det är 30 nya miljoner som nu läggs till de permanenta reformmedel på 25 miljoner som det fattades beslut om vid behandlingen av den kulturpolitiska propositionen tillsammans med en engångssatsning på 5 miljoner. Det är alltså reformmedel, och det kräver inga omfördelningar, förutsatt att en socialdemokratisk regering får bestämma över den budgetproposition som läggs fram i oktober. Men det var viktigt för oss att riksdagen nu under våren fattar beslut om detta, just därför att vi vill fortsätta att hävda läsandet och litteraturen. Med den uppslutning som kulturutskottet har gett oss kan man vara ganska optimistisk på den punkten. Jag vill återigen säga att bokmomsen är viktig. Jag har markerat min egen syn, även om jag tror att de allmänna ekonomiska förhållandena är sådana att man får se detta på litet sikt. Men bokmomsen är inget trollspö. Flera av de länder som Ewa Larsson räknar upp och som har låg bokmoms eller ingen bokmoms har samma problem, nämligen att läsandet minskar. Det finns en social skiktning också där. Att använda sig av bara en generell politik och inte som vi i Sverige av en ganska kraftfull selektiv litteraturpolitik är faktiskt något som man inte bör utrangera. Man skall inte framhäva enbart en generell politik och glömma bort det positiva med de selektiva inslagen. När det gäller förlagskoncentration och liknande, som Ewa Larsson också tog upp, är både utgivningsstödet och distributionsstödet är bra för de små förlagen också. Det räcker inte. Det ser inte bra ut på den marknaden. Av bl.a. det skälet kan man ha en del funderingar kring just vad en sänkning av bokmomsen skulle innebära för dessa få jätteförlagen. Blir det dessa förlag som kammar hem alla vinsterna? Förlorar läsarna och skattebetalarna på det? Det finns en risk för det. Så är det alltid när man sänker en moms. Till Carl-Johan Wilson vill jag gärna säga att regeringens förslag alltid blir bättre när riksdagen behandlar dem. De tillkännagivanden som har kommit både när det gäller arbetsplatsbiblioteken och när det gäller kassettversioner av kulturtidskrifter har vi tacksamt tagit emot från utskottet. Därmed vill jag tacka för debatten i dag.
Fru talman! Efter dessa relativt milda tongångarna från kulturministern är det litet svårt att replikera med någon elakare ton. För omkring åtta år sedan blev jag uppringd av kulturministerns företrädare Bengt Göransson som ville att jag skulle ta plats i Kulturrådets styrelse, eftersom det där behövdes en kulturkonservativ person. Det är nog på det sättet som jag brukar betraktas av de flesta. Marknadsradikal och nyliberal är för mig inte några positiva begrepp. Det är riktigt, vilket jag sade i mitt inledningsanförande, att oavsett vad vi tycker om boken som färskvara så har den blivit det. Det är därför som vi från moderat håll, som egentligen inte gillar det, i våra kulturpolitiska kommittémotioner och även i partimotionerna har velat ta fram ett lagerstöd för klassiker, eftersom det är oerhört väsentligt. Man kan i dag inte gå in i en bokhandel och köpa en bok av t.ex. Fichte eller Shakespeare. Ofta finns de inte. Det skall inte vara på det sättet. Det är en av de saker som vi säkert får fortsätta att kämpa för. Jag tror säkert att vi kan finna en hel del bra gemensamma förslag just genom att alla vi som sysslar med kulturpolitik kanske är mer intresserade av kulturen som sådan än den kulturpolitik som ligger bakom.
Fru talman! Jag och Miljöpartiet är företrädare för både selektiva stöd och generella stöd. Jag skall först säga något om de generella åtgärderna. I Australien fattade man för några år sedan beslut om att helt slopa bokmomsen. Resultatet blev att försäljningen av böcker sköt i höjden. Det är väl därför värt att litet grand titta på deras konstruktion och också undersöka hur mycket bokmomsen i dag egentligen drar in. Det förekommer nämligen olika siffror. Jag tror att det blir lättare att diskutera och argumentera om man också vet hur mycket böckerna drar in till statskassan. Jag skall därefter säga något om de selektiva stöden. Visst är det bra med hjälp till bokhandeln i dag, och vi biträder detta förslag. Men nedläggningen av de små bokhandlarna går mycket raskt över hela landet. Det är ju ett kulturförfall. De som finns kvar är idealisterna. Jag skulle önska att kulturministern följde med mig till en sådan idealist på Gullmarsplan som har en liten bokhandel som står för hela den kulturella kraften på Gullmarsplan, inklämd mellan Systembolaget och banken. Följ med och hälsa på Bokmalin vid Hon klarar inte av att administrera den. Men hon har ett brett utbud. Hennes råd är att billigare böcker kan hjälpa till att ge människor råd att köpa böcker.
Fru talman! Jag vill till Ewa Larsson säga att jag tycker att det är viktigt att vi har en bra bokhandelsstruktur. Det räcker inte med bara biblioteken. Men den bild som Ewa Larsson ger av de små bokhandlarna är inte riktigt korrekt. Visst finns det många små förlag och små bokhandlar som har problem och som försvinner, men det tillkommer nya. Situationen är därför inte så dyster. Jag tror att vår fokusering på läsandet och litteraturen, som vi nu gemensamt har ställt oss bakom, kommer att göra att de kommer att få en något starkare position. Jag tycker att det är viktigt att framhålla. Självfallet måste vi veta exakt hur mycket pengar som kommer in till statskassan från bokmomsen. Vi blev litet förvånade när Bokutredningen kom fram till en helt annan siffra än den som branschen har redovisat. Av det skälet lägger vi nu på Kulturrådet ett uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen på bokmarknaden och ta reda på hur mycket momsen de facto ger. Om vi inte har klara fakta kommer vi inte att kunna gå vidare och reformera den här delen av läsandet och litteraturen.
Fru talman! Jag håller med. Förlag läggs ned, och förlag tillkommer. Och många små bokförlag tillkommer, vilket är mycket glädjande. Men de små bokhandlarna läggs ned. De som finns kvar står för en väldigt kraftfull kulturkraft. Det är idealister. De står för så mycket mer. Därför behöver vi också värna den lilla bokhandeln med någon form av stimulans, något selektivt stöd, så att vi hjälper dem i deras försök att samarbeta med bibliotek och skolor. Man behöver ge dem incitament, trots att det ändå är kommunerna som bestämmer. T.ex. skolorna bestämmer själva var de skall köpa in sina böcker. Men vi skulle kunna fundera över om det inte är något annat selektivt som vi skulle kunna göra för att hjälpa till och rädda kvar den lilla bokhandeln.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas en rad olika utrikeshandelsfrågor. Det råder stor enighet i svensk politik om vikten för Sverige att värna frihandeln. Sverige har en lång tradition som frihandelsförespråkare. Det är inte så konstigt. Vi lever i en liten, öppen och exportberoende ekonomi. Motsvarande 40 % av BNP exporteras i dag. Världshandeln har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Den har växt snabbare än ekonomin som helhet. Fri handel leder till ökad tillväxt, ökad konkurrens och ger välstånd till alla parter. Vi har därmed ett partigemensamt intresse av att arbeta för frihandeln i olika internationella forum. Vi måste använda vårt inflytande, inte minst i EU, till att värna en liberaliserad syn på handel. Det finns dock en påtaglig risk för att de socialklausuler och miljöklausuler som under de senaste åren har vunnit insteg i debatten blir en förtäckt form av protektionism. Sverige måste motverka varje försök att införa nya villkor för handel som skulle drabba u-länderna och hindra dem i deras utveckling mot en bättre ekonomisk situation och ett förbättrat välstånd. Det är ingen slump att de som av ideologiska skäl är motståndare till en växande världshandel ofta också är starka förespråkare för olika typer av restriktivt verkande klausuler. Det är heller ingen slump att de som fruktar att Sverige inte skall klara den internationella konkurrensen, med mindre än att dagens strukturer i Sverige moderniseras, ofta talar om skydd mot utländsk konkurrens. Inte sällan finns det en underton av att alla de länder som inte har samma typ av sociala regleringar som Sverige på något sätt skulle agera oetiskt eller t.o.m. snedvrida konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Det är därför heller ingen slump att många u-länder är motståndare till de här klausulerna. Man fruktar att dörren till den europeiska marknaden skall stängas i takt med klausulernas införande. Dagens fattiga länder har rätt att handla sig rika, precis som Sverige en gång gjorde. Handel är den enda väg till rikedom som egentligen står dem till buds. Frihandel är ett viktigt medel för att stärka ett lands ekonomiska, demokratiska och sociala utveckling. De minst utvecklade länderna i världen är beroende av att kunna handla med de varor som de faktiskt är bäst på att producera. Det var viktigt för Sveriges ekonomiska utveckling, när vi befann oss i industrialismens vagga, att våra varor kunde exporteras. Lika viktigt är det för uländerna att handeln med deras varor inte utsätts för olika typer av hinder. Om Sverige hade drabbats av den typ av klausuler som förespråkas på vissa håll i dag, skulle vi ha mött hinder att handla oss till välstånd. Förhållandena vad gäller sociala villkor och miljömässig hänsyn är i hög grad en ekonomisk mognadsfråga. Förbättrat välstånd, genom bl.a. handel, är en förutsättning för reformer på de sociala och miljömässiga områdena. Slutsatsen blir således att den som vill snabba på sociala reformer och utvecklingen av sunda miljömässiga hänsyn bör arbeta för att öppna handeln i stället för att reglera handeln och försvåra för denna. Fru talman! Frihandel är inget bistånd men väl en viktig förutsättning för välstånd. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet. Jag går nu över till Östersjöhandelsfrågorna, som vi behandlar i reservation 6. Majoriteten anser att regeringens åtgärder på området är kraftfulla och målmedvetna. Jag tycker att det finns goda grunder att ifrågasätta detta. Förslaget om den s.k. Östersjömiljarden, något som regeringen nu vill förlänga, kom i sysselsättningspropositionen 1996. Insatserna skulle kopplas till det svenska näringslivet. Ett syfte var att skapa jobb i Sverige. I finansutskottets betänkande 1995/96:Fi15 återges propositionen: "Avsikten är att rådets" - Östersjörådets - arbete skall koncentreras till följande fem områden: svensk exportindustri, bl.a. avseende livsmedel; energisystem; ömsesidigt kunskapsutbyte; stärkt infrastruktur; samarbete för att skydda miljön runt Östersjön." Östersjömiljarden skulle alltså användas till projekt i enlighet med detta, sade man. Syftet med miljarden var alltså att främja ekonomisk utveckling och tillväxt i Östersjöregionen men också - märk väl! - att främja sysselsättningen i Sverige.

Trots att näringsutskottets kansli vid behandlingen flera gånger kontaktade departementet gick det inte att utröna vilken typ av stöd till svensk livsmedelsexport som det kunde vara fråga om. Enligt sena, muntliga, uppgifter till utskottet avsåg skrivningen "kunskapsöverföring i allmän bemärkelse inom hela livsmedelskedjan. Det gäller t.ex. regler för djurhållning, hygienfrågor och distributionskedjan. I det fall att det skall kunna bli fråga om stöd till export av produkter skall det, enligt uppgift, avse högt förädlade livsmedel." Detta skrev utskottet. Det har knappast blivit på det sättet. En rad större infrastrukturella projekt som tar en stor del av miljarden i anspråk förekommer på projektlistan. Närings och handelsdepartementet. Regeringen fattar beslut om varje enskilt projekt. En tanke med detta - trodde vi och det har vi fått bekräftat, som det känns - var att statsministern skulle kunna ha pengar till förfogande för utrikespolitiska utspel utan att behöva gå via riksdagen. Att stödja projekt i andra länder för att öka det egna landets sysselsättning leder fel. Den moderata linjen, att anvisa ett högre ordinarie anslag för Östersjösamarbetet, skulle ha varit en betydligt bättre åtgärd för att stödja utvecklingen av Östersjön. Så är det även denna gång. Stödet till Central och Östeuropa bör inriktas på uppbyggnad av rättsstatens och marknadsekonomins institutioner, på miljöförbättringar och på kunskapsöverföring. Man kan ifrågasätta om en del av de nuvarande Östersjömiljardprojekten verkligen alls bör komma i fråga för skattefinansiering. Större infrastrukturella projekt bör finansieras via den internationella kapitalmarknaden. Sverige kan bara på marginalen bidra till den typen av projekt. Likväl blir sådana satsningar betungande. Östersjömiljarden kom alltså att hanteras först av Statsrådsberedningen och överfördes senare till Närings och handelsdepartementet. Rimligen borde dock hela stödet till Central och Östeuropa hanteras av UD. Vi förordar därför att förslaget om den nya Regeringen vill att Östersjömiljarden fortsatt skall ligga under Näringsdepartementet. Kanske är detta ett svar på kritiken mot att Östersjömiljarden tidigare inte ingått i det ordinarie budgetarbetet. Regeringen upprepar alltså inte exakt samma misstag som när det gällde den förra miljarden; i stället gör man nya. Förslaget om den nya miljarden bör av den anledningen avvisas.

Herr talman! För Folkpartiet liberalerna är självklart ordet frihandel ett honnörsord. För vårt parti är också ordet jämställdhet ett honnörsord. Därför är det ett sant nöje att en liten stund få tala om ämnet frihandel och jämställdhet. Frihandel och exportledd tillväxt i u-länderna har varit en av de i särklass viktigaste faktorerna för kvinnans frigörelse och för ökad jämställdhet. I de nya industrierna, inriktade på export i Asien och Latinamerika, arbetar ofta kvinnor. De arbetar hårt i många timmar och ofta under villkor som för oss i i-länderna är helt oacceptabla. Buller, damm, hetta och långa resvägar till och från arbetet tillhör det vanliga. De här kvinnorna är ofta unga och ogifta. Icke desto mindre innebär de här nya arbetstillfällena för kvinnor i u-länderna ett enormt genombrott och förändrar dessa länder i grunden. Först och främst får kvinnorna en egen inkomst - en finansiell självständighet. Detta är grunden för frigörelsen. Det ger kvinnor i dessa exportinriktade länder en ökad självständighet i allmänhet och gentemot familjen och de traditionella värderingarna i synnerhet - en självständighet för kvinnan som tidigare sällan eller aldrig funnits i många av dessa samhällen. Alternativet är att arbeta lika hårt som man gör inom exportindustrin med kroppsarbete i jordbruket - ute på fälten med boskapsskötsel. Samtidigt gifter sig de här kvinnorna ofta i unga år och föder en stor barnaskara. Ofta är man avskärmad från impulser utifrån, nekad all formell utbildning. Ett annat alternativ kan naturligtvis vara arbetslöshet i storstadsslummen. Det egna arbetet och de inkomster som arbetet inom exportnäringen innebär ger kvinnorna också en större självständighet i valet av make. Erfarenhetsmässigt gifter sig kvinnorna senare, inte vid 16 eller 17 års ålder, utan kanske fem-tio år senare. Detta har en enorm betydelse för antalet barn som kvinnorna i dessa länder föder - eller, skall man kanske snarare säga, tvingas föda. De blir naturligtvis mycket färre ju senare kvinnorna gifter sig. Detta återspeglas också i den utplaning av befolkningstillväxten som vi kan se i dessa länder med exportledd tillväxt och stigande inkomster. Möjligheterna till en formell utbildning ökar med inkomst och krav på de här länderna från omvärlden. Unga kvinnor i den moderna sektorn exponeras för moderna värderingar och kan också börja göra jämförelser mellan sin egen situation och läget i andra länder. En stor utrikeshandel innebär med nödvändighet ett inflöde av ny information till de här länderna, idéer och impulser från omvärlden. Det är bl.a. av detta skäl som f.d. Sovjet, dagens Burma och mängder av andra diktaturer under årens lopp har sökt strypa utrikeshandeln och införa självhushållning. Utrikeshandeln innebär också en import av ny teknik och av nyheter och krav på att hänga med i förändringar i omvärlden. Det är väldigt viktigt att notera att utrikeshandeln innebär att förändring övergår till att bli något naturligt, normalt och kanske t.o.m. eftersträvansvärt i dessa samhällen. Det är en oerhörd omkastning i synsättet i länder där oföränderlighet och auktoritärt styre har varit norm i kanske tusentals eller hundratals år. Protektionism innebär alltså ofta stagnation, självtillräcklighet, brödraskap, skråväsende, undertryckande av konkurrens och av nya impulser och tekniker. Frågan är om det i några andra av världens länder satsas så mycket på utbildning som man i dag satsar i de här länderna, framför allt i de asiatiska länder som är inriktade på ekonomiskt samarbete och handel med resten av världen. Denna utbildningsrevolution i framför allt de asiatiska länderna gynnar även kvinnorna. Modern utbildning i att läsa, skriva och räkna var tidigare begränsad till flickor i en liten upplyst överklass, t.ex. i Kina, för att nu nämna bara ett enda land. Självklart är det också så att demokratin främjas just genom den möjlighet att göra jämförelser som mera information och kunskap om omvärlden ger. Frihandel leder inte till demokrati men underlättar framväxten av demokrati. En grundläggande förutsättning för den positiva utveckling som jag har pekat på är alltså frihandel och exportledd tillväxt. Alternativet, nationell instängdhet, självhushållning och traditionella värderingar, missgynnar kvinnorna. Frihandel är alltså inte bara en fråga om priser, inkomster och transporter. Den knyter ihop länder. Frihandel är en bärare av modernitet, egna inkomster för människor i en modern sektor, frigörelse och nya möjligheter utanför hemmet. Detta mer än något annat gynnar kvinnorna i u-länder. Därmed har jag, herr talman, även något bemött de propåer om socialklausul som har förekommit. Låt mig också som hastigast ta upp ett annat liberalt favoritområde, nämligen handel och miljö. Frihandel och en bättre miljöpolitik bör gå hand i hand. En bättre miljö åstadkommer man inte primärt genom handelspolitik utan genom en icke diskriminerande miljöpolitik, dvs. en miljöpolitik som inte diskriminerar mellan utlänningar som smutsar ned och inhemska nedsmutsare. Leder då frihandel även till en bättre miljö? I vissa fall gör den otvivelaktigt det. Frihandel leder t.ex. till att en mängd ineffektiva och smutsiga anläggningar i f.d. östblocket konkurreras ut och stängs. Det gäller förhoppningsvis också ett antal farliga anläggningar, och jag tänker då naturligtvis i första hand på kärnkraftverken i Östeuropa. Nettot av den ökade frihandeln i Östeuropa har inneburit en revolution i miljöförbättringar i Östeuropa genom nedläggning och omstrukturering. Europa har en protektionistisk jordbrukspolitik som är en del av den europeiska unionen. Den leder till miljöförstöring, övergödning och ett alltför intensivt jordbruk, med bl.a. bekämpningsmedel, jämfört med om man hade haft frihandel med jordbruksprodukter och gett möjligheter till import från Australien, Nya Zeeland, Latinamerika och även USA. Man kan fråga sig om det inte är bättre att importera stekar från Argentina än att behöva se misshandlade kor från England transporteras över Engelska kanalen. Frihandel hade varit bättre för korna, för Europa och för de europeiska konsumenterna. Det finns en risk att man börjar handla med dålig miljö på det sättet att man flyttar miljöfarliga anläggningar till länder som inte har så många utkomstmöjligheter. Vi kan se några exempel på detta i Mexiko, som har tagit emot miljöförstörande verksamhet som tidigare bedrevs i USA. Därmed kan man alltså säga att miljöpolitiken i ett land, i detta fall USA, påverkar ett annat land, nämligen Mexiko. Men det är återigen inte Mexikos och USA:s handelspolitik som skall ändras utan miljöpolitiken i Mexiko. Det är alltså miljöpolitiken som är instrumentet för att åstadkomma en bättre miljö. Man kan ändå peka på att öppenheten i ett land har en viss roll, i den meningen att de nya miljövänliga teknikerna - om man så vill uttrycka det de gröna teknikerna - oftast utvecklas i OECD-länderna eller de rika länderna. Man kan därmed säga att det blir relativt billigt för u-länderna att använda dessa gröna tekniker, eftersom utvecklingskostnaderna inte behöver bäras av dessa länder. Miljöreglerna i vårt land och i andra OECD-länder framtvingar alltså teknikförändringar som även kan exploateras av u-länder. Avslutningsvis vill jag säga, herr talman, att frihandel är bra för u-länderna, inte minst eller främst för deras kvinnor men också i allmänhet för miljön. En bättre miljö främjas dock framför allt genom en bättre miljöpolitik.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som har sagts om frihandelns fördelar för utvecklingsländerna. Det är i mycket det som vi i dag diskuterar. Jag skulle dock även vilja kommentera de, som jag tycker, litet oreserverade hyllningarna till den liberaliserade världshandeln som en förutsättning för att åstadkomma ekonomisk utveckling, tillväxt och sysselsättning i såväl i-länder som u-länder. Carl B Hamilton nämnde miljöproblemen i Mexiko. Man kan inte bortse från de komplikationer som kan uppstå i fattiga länder, där man kan behöva övergångsperioder. Ett land med svag industri som snabbt öppnas för import får givetvis ofta sin industri utslagen. Ibland blir det rena massakern. Ökad arbetslöshet och låg utbildning leder till att de som anställs i de nya företagen, vilka ofta ägs av starka utländska bolag, får finna sig i mycket hårda arbetsvillkor. Man kan för övrigt om Mexiko säga att det när det landet gick med i NAFTA utlovades stora framsteg. Nu är 2 miljoner fler arbetslösa. De extremt fattiga har ökat från 31 % till 50 %, och reallönerna har sjunkit med 45 %. Det finns också andra exempel. Och är det inte så att de s.k. tigerekonomierna i Sydostasien, som i och för sig nu tappat farten men som ofta ansetts som föredömen, faktiskt började sin tillväxt med ganska hård protektionism för att bygga upp ett eget jordbruksöverskott, som kunde försörja industriarbetare i industrier som också skyddades och så småningom blev framgångsrika exportindustrier? Något som skiljer oss åt i det här betänkandet är bl.a. vår syn på vissa frågor inom världshandeln i övrigt. Skall Sverige arbeta för möjligheterna att dela globalt marknadsdominerande företag? Stordriftsfördelarna medför faktiskt att några mycket få företag i global skala hotar att bli helt dominerande. Ju färre de blir, desto större blir risken för att de börjar konspirera mot marknaden själv. Vi anser också att Sverige bör försöka inarbeta rätten att ha vissa klausuler när det gäller miljö och sociala villkor, t.ex. mot barnarbete, utan att det skall betraktas som icke-tarrifära handelshinder. Givetvis ansvarar ILO för de sociala klausulerna, men det behövs ett samarbete mellan WTO och ILO när det gäller normer för arbetslivet. Handelspolitiken måste också kunna utformas så att djurs välbefinnande kan skyddas. Ett sätt är att införa produktmärkning som gör det möjligt för konsumenterna att välja bort produkter som kan vara förknippade med djurs lidande. När det gäller MAI-avtalet framställer utskottsmajoriteten det som om det bara gäller ickediskriminering av utländska investerare. Så långt är allt väl. Men det är ju inte hela sanningen.

Det finns en rad sådana villkor som man ställer, och man ställer dem givetvis både på inhemska och utländska investerare. Men som vi uppfattar det här innebär det ju en inskränkning i de folkvalda församlingarnas makt. I det sammanhanget kan jag nämna att vi från alla partier var uppe på en konferens i Sibirien med representanter för de åtta arktiska länderna. Där krävde man just, inför de investeringar som sker där för att exploatera råvarutillgångarna, att den lokala befolkningen i Arktis skulle kunna få del av de vinster som de här investeringarna ger. Möjligheterna i det avseendet skulle begränsas av det här avtalet. När det gäller expropriationsregler säger utskottet att avtalsförslaget inte skiljer sig nämnvärt från existerande internationell rätt. Men definitionen av egendom är vidare än vad Sverige tillämpar. Bolagen skall kunna kräva ersättning även för förväntade vinster vid expropriation. Enligt miljöskyddslagen är det faktiskt också så att vi kan upphäva ett tillstånd under vissa förutsättningar utan att ge någon ersättning. Jag tror att en sådan bestämmelse skulle få svårt att klara de nya MAI-reglerna. Nu säger regeringen att avtalet inte gäller förrän det har godkänts av riksdagen. Förhoppningsvis är det så. Det måste ju vara så. Men när avtalet kommer gäller ju bara take it or leave it. Då får vi välja att stödja någonting som ger skydd för svenska företag i andra länder men som i många andra avseenden är dåligt. Då sitter vi i en kniptång, och det blir svårt att stå emot. Debatt och förankring i riksdagen och i frivilligorganisationerna är absolut nödvändigt. Den tidsfrist som har vunnits måste användas för det. Herr talman! Vi har också i motion N275 tagit upp att vissa storskaliga projekt med statliga exportgarantier har visat sig innebära oönskade miljöeffekter. I USA miljöprövas i dag statliga exportstöd. Vi tycker att det är rimligt att regeringen får i uppdrag att internationellt verka för att projekt som får statligt stöd från exportlandet skall kunna miljöprövas. I betänkandet sägs också att det är landets miljölagstiftning som skall vara avgörande. Det var ju också Carl B Hamilton inne på. Men i många utvecklingsländer finns inte någon relevant lagstiftning, och finns det en lagstiftning kan det vara så att de rättsvårdande myndigheterna saknar kraft och möjlighet att tillämpa den. Korruptionen kan var utbredd. Det här förhållandet gäller ju också delvis i Östeuropa. Vi har vidare understrukit att det är nödvändigt att regeringen verkar internationellt för beskattning av transporternas externa effekter. Det borde vara ett stående krav från alla som hyllar marknadsekonomin att transportörer skall betala för den miljöbelastning som transporterna medför, särskilt sådana som sker med fossila bränslen. Skulle de verkliga transportkostnaderna betalas skulle lokal och regional varuproduktion gynnas. Slutligen finns en s-märkt motion och en v-motion som har tagit upp de handelshinder som utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika utsätts för. I utskottets skrivning sägs bl.a. att politiken från EU:s sida skall stimulera investeringsaktivitet från rika länder i vars spår goda utvecklingscirklar skall följa. I den beskrivande texten hänvisas också till STABEX och SYSMIN-avtalen som EU har med ACP länderna. Kommentaren till de här avtalen är att ACP länderna garanteras export till EU:s gemenskapspris. Men de här avtalen innehåller ju också volymkrav som motverkar möjligheten att använda en större del av råvarorna för egen förädling. Då bortfaller det ekonomiska stöd som finns i avtalet. När det gäller t.ex. ersättning för förstörd gruvutrustning eller utgången gruvutrustning gäller att man får stöd när ny utrustning skall installeras om den används för exportproduktion till EU i första hand. Det här innebär att avtalen till en viss del är konstruerade för att behålla ACP-länderna i rollen som producenter av billiga råvaror till den rika europeiska unionen. STABEX är en sorts försäkring mot minskade exportinkomster ett visst år för en viss vara. Men referensåren är de senaste fyra åren. Har världsmarknadspriserna varit låga i fyra år utgår ersättning bara om priset fallit mer än en viss procentsats. Jag tror att det för närvarande är 4 1⁄2 %. STABEX garanterar alltså inte exportpriser som täcker rimliga produktionskostnader utan exporten förutsätter urusla löner och fattigdom. STABEX-systemet gäller för ett antal produkter som inte nämnvärt hotar EU:s egen produktion. Man får det intrycket att man vill hålla kvar ACP-länderna i den koloniala ställning de tidigare haft. Det är den förklaring som jag har till att fattigdomen i de här länderna trots allt består, som har påpekats i den socialdemokratiska motionen. ACP ländernas jordbruksprodukter är också undantagna från tullfrihet. Det räcker alltså inte att skylla på dåligt fungerande institutioner i de här länderna. Det är avtalens konstruktion det är fel på. Därför blir de lätt korrumperade för att kunna förstärka sina inkomster.

Herr talman! Tycker ni att det är riktigt att vi folkvalda politiker skall överlåta makten till företagarna? Skall företagen kunna stämma en stat om den satt för höga miljömål. Herr talman! MAI-avtalet är ett multilateralt avtal som skall reglera villkoren för investeringar. Avtalet, som förhandlats fram mellan de 29 länder som ingår i OECD, har väckt kritik i Sverige främst från oss i Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är ett avtal helt på kapitalets villkor. Avtalsutkastet visar på stora brister där hänsyn inte tas till miljö och kulturfrågor eller sociala frågor. Dessutom framstår avtalet som ytterst oklart i förhållande till konventioner om skydd av mänskliga rättigheter. Så här långt är det investerarens rätt till en oavkortad handlingsfrihet som styrt utformningen av avtalet. Som tur var vaknade miljörörelsen och började informera politikerna om MAI-avtalet innan det var för sent. Regeringens förhandlare hade glömt att informera övriga politiker. Avtalet sköttes i tysthet utan insyn. Detta överraskande avslöjande fick till resultat att avtalet sköts upp. Miljöpartiet anser att regeringen nu skall utnyttja uppskovet i förhandlingarna, fram till oktober 1998, till att med kraft hävda staters rätt att på demokratisk grund besluta om lagar till skydd mot miljöförstöring, djurplågeri och utnyttjande av arbetskraft utan att det uppfattas som handelshinder. Vi har föga tilltro till att det skall lyckas efter att ha hört vad som framkommit i debatten hittills. Regeringen har svarat i interpellationssvar och pressmeddelanden att ett generellt undantag på miljöområdet diskuteras, men det är inte klart ännu. Angående möjligheten att varje land kan begära undantag på specifika områden har Sverige hittills begärt undantag för att skydda svenska fritidshus och skandinaviskt flyg från utländska investeringar. Jag frågar mig om dessa verkligen är de mest prioriterade områdena. Dessutom talar länderna om möjligheten att begära opreciserade undantag, dvs. rätten för ett land att efter undertecknandet få skydda ett område man tidigare inte tänkt på. Min kommentar är att det absurda i det hela är att avtalet skall ge ett företag rätt att stämma en stat som genom diskriminerande regler förhindrar en investering. Är det så vi vill ha vår framtida politik? Miljöminister Anna Lindh sade den 12 maj att MAI-avtalet innebär att man skall tvinga länder att t.ex. betala skadestånd därför att man inför strängare kemikalieregler eller en strängare miljölagstiftning. Den nya hotbild som kan målas upp med MAI-avtalet är vi från svensk sida inte beredda att acceptera. Hon fortsätter: Det är viktigt att komma ihåg att när man skall försöka få gemensamma villkor för investerare kan vi se de fall där man tidigare har misslyckats. Hon hänvisar då till NAFTA-avtalet och det kanadensiska avtalet som ett exempel på misslyckande. Med de lärdomarna i ryggen går det att föra helt andra förhandlingar i samband med MAI, säger hon. Lyckas vi inte och får vi inte tillräckligt starka garantier för miljön och den nationella miljölagstiftingen kommer inte heller den svenska regeringen att vilja bidra till ett sådant avtal, säger hon. Efter att ha diskuterat detta med både mina nordiska och mina europeiska kolleger är jag övertygad om att det gäller för ett antal av EU-länderna, säger hon. Man vill inte i särskilt många länder vara med om att möjligheten till nationell miljölagstiftning upphör med ett internationellt investeringsavtal. Däremot vill man gärna se att man får ett investeringsavtal ifall man kan få det utformat på ett sådant sätt att det inte diskriminerar utländska ägare och samtidigt inte innebär något hot mot den nationella miljölagstiftningen eller för den delen samarbetet på miljöområdet inom EU. Om det skulle visa sig att vi inte lyckas och att avtalet inte garanterar en nationell miljölagstiftning kommer avtalet inte heller att vara aktuellt vare sig i Sverige eller i flertalet andra EU-länder. Jag frågar mig: Är det inte ett önsketänkande att det här skulle lyckas? Med den utveckling vi ser på det här området håller Sveriges regering och riksdag på att mer och mer avhända sig sin makt. Amsterdamfördraget innebär att Sverige avhänder sig sin suveränitet på handelsområdet. I framtiden kommer kommissionen, tjänstemän, att kunna sluta handelsavtal som omedelbart kommer att träda i kraft utan att medlemsländerna får chansen att själva ta ställning i frågan på nationell nivå. Hur skall då miljöministern kunna hävda Sveriges förhoppningsvis skarpare lagstiftning på miljöområdet? Är det inte så att hon hunnit anpassa sig till EU:s sämre lagar och fogat sig, underordnat sig dessa, för husfridens skull? Herr talman! EU:s handelspolitik har orsakat stora skador både i form av försämringar för konsumenter i Sverige och i form av utsugning av tredje världen. Att Sverige ger upp all solidaritet med tredje världen för att i stället ställa sig bakom de forna kolonialländernas handelspolitik är ett bakslag utan like, och jag ser MAI-avtalet enbart som en fortsättning på denna politik. För att komma till rätta med utsugningen av uländerna vill vi vända på utformningen av handelsavtal. Vi vill att enskilda nationer skall kunna utöka kontrollen och insynen i transnationella företag och i internationella kapitalrörelser. Vi menar att Sverige skall arbeta för en konkurrenslagstiftning som gör det möjligt att dela alltför marknadsdominerande företag. WTO skulle vara lämplig övervakare av detta. Vi i Miljöpartiet ser helst att hinder som EU:s jordbrukspolitik satt upp raseras, för u-ländernas bästa. Det konstlade skydd som rika producenter i i-världen åtnjuter måste undanröjas inom EU och mellan de stora handelsblocken. Jag vill avsluta med statsministerns ord angående en fråga från Annika Nordgren om MAI-avtalet: Vi ser en koncentrationstendens över världen. Dagens fusionsrykte eller planer, vilket det nu är, mellan Daimler-Benz och Chrysler är ju en ohyggligt stor företagsskapelse med en omsättning som är långt större än många nationalstaters. Det är klart att detta reser politiska frågor. Vi vet också att enbart internationella avtal gör att små stater, ofta u-länder, inte kan hävda någon som helst rätt gentemot multinationella företag och andra stora stater. Det finns en sådan sida av detta också. Det här får vägas av och diskuteras. Jag är villig att säga att jag tycker att Miljöpartiet har gjort en konstruktiv insats i diskussionen. Det har varit bra, slutar statsministern. Herr talman! Jag hoppas att vi med dessa ord har fått det stöd hos regeringen som för handelspolitiken i grön riktning, där man sätter de små före de stora, där miljö, hälsa, djurskydd och humanism går före kortsynta ekonomiska intressen, benämnda som handelshinder. Det är en politik där statliga projekt som får stöd, oavsett om det är i form av exportstöd eller nationell kredit, miljöprövas och där varje transportmedel får betala för den miljöpåverkan det orsakar. Först då kan vi börja tala om ett socialt och ekologiskt hållbart globalt samhälle och en rättvis handel. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer men yrkar bifall endast till reservation 5.
Herr talman! Det finns en gammal kvickhet i diskussionen om utländska investeringar och u-länder som jag gärna vill delge kammaren och Eva Goës. Den är ungefär så här: Det som är värst för u-länder är att ha utländska investeringar. Men det som är allra värst för u-länder är att inte ha utländska investeringar. Eva Goës verklighetsbild är ju att de utländska investeringarna kommer oavsett om man gör det ena eller det andra. I själva verket är det här avtalet, med sitt krav på likabehandling, rättstrygghet och en vettigt fungerande tvistlösning, ofta en förutsättning för att någon skall vilja investera över huvud taget. Ju sämre avtalet är, ju mindre skydd det ger för investerarna, desto färre utländska investeringar blir det. Då kan man laborera med individuella, nationella lösningar hur mycket som helst. Det finns inga företag eller investerare att applicera det på. Det blir en lagstiftning för nollsumman.
Herr talman! Miljöpartiet är för gröna investeringar där man satsar på humankapital och på hjälp till självhjälp. Vi tycker att det är det absolut bästa. Det är precis likadant i Sverige. Det är ett slags starthjälp. Det handlar inte om att hela tiden ge och sedan ta tillbaka tio gånger mer, som har varit den kolonialpolitik som har rått hittills. Man använder sig av miljövidriga investeringar i andra länder därför att man där kan dumpa priserna på arbetskraft. Det är vi emot och det vill vi inte införa. Om det blir ett avtal vill vi se till att påverka det i den rätta riktningen så att man tar hänsyn till humanism, den sociala sidan och miljösidan. Förra året stod jag här i kammaren och talade om att Sverige försöker att exploatera svensk absolut vodka utomlands, i u-länder. Nu är det i östländerna. Med en sådan politik är det inte så himla roligt att säga: Oj, vad vi är bra! och klappa sig för bröstet. Det är det inte heller när man försöker bygga Bakundammen på Borneo. Där var Sverige inblandat och gav bidrag genom Exportkreditnämnden. Man skall hugga ned 69 000 hektar regnskog och flytta 9 500 människor, och man bygger en jättestor damm. Det är inte sådana projekt som jag tycker att man skall satsa på. Man skall satsa på sol och solceller i områden där det finns sol, t.ex. i Indien, i stället för att bygga ut stora miljövidriga dammar. Det tycker jag att vi skall göra, och det är därför vi vill vara med och påverka den här debatten.
Herr talman! Jag lyssnade noga till vad Eva Goës sade. Hon utelämnade subjektet och sade: Det är viktigt att satsa på. Vid två tillfällen sade Eva Goës: Man skall satsa. Men vem är den här man? Det finns ju inga företag som ställer upp på det som Eva Goës säger. Är det inte bättre att försöka se verkligheten som den är och att göra regler så att verkligheten blir rättstrygg, rimlig och hygglig för vanliga anständiga människor och företag? Jag tror att det är den vägen man måste gå. Med Eva Goës syn på tillvaron hade inte investeringar gjorts i de nya industriländerna. De har förvisso betalat huvuddelen själva, det är inget snack om den saken. Men de kvinnor jag talade om i mitt anförande hade haft det betydligt sämre i Eva Goës värld än i min värld, eller rättare sagt i den verklighet som nu är. Då hade de fortfarande arbetat i den gröna jordbrukssektorn i u-länderna. Det är en välsignelse, tycker jag, att de och deras barn och barnbarn har kommit därifrån.
Herr talman! Att flytta människor in till storstäderna på grund av att de inte kan leva kvar på landsbygden är alltså bra, enligt Carl B Hamilton. Jag håller i min hand Tillståndet i världen 1998, där man just framhåller att företagen nu är så kloka att man tycker att man vill investera i något annat. Man vill inte riskera en ekonomisk kollaps på grund av att man investerar i miljövidriga saker. Jag hoppas på det goda ledarskapet. Jag förstår icke vad det var för fel när jag sade: Vi vill satsa. Vi kan satsa från riksdagen genom bistånd som är hjälp till självhjälp och vi kan också stimulera de företag som satsar på att komma fram till den bästa, energieffektivaste och miljövänligaste tekniken direkt och hoppa över fossila led, uran osv. Det är den bilden jag ser framför mig.

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att Sverige som ett relativt litet och mycket utrikeshandelsberoende land även fortsättningsvis bör aktivt delta i och påverka arbetet för att både befästa och stärka det multilaterala handelssystemet och samtidigt påverka världshandelsorganisationen WTO att bli ett bra instrument för en fungerande världshandel. Frihandel är faktiskt en av de viktigaste förutsättningarna för såväl samhällsutvecklingen som näringslivets tillväxt och konkurrenskraft. Jag har personligen också konstaterat, vilket faktiskt senast skedde vid WTO-mötet i Singapore förra året, att Sverige har en viktig och pådrivande uppgift i samarbetet i EU genom att försöka förmå övriga medlemsländer att visa en större öppenhet mot omvärlden. Detta är framför allt viktigt för att ge de mindre utvecklade länderna en möjlighet att utvidga sin handel. Vi kan ju faktiskt konstatera att det finns ett mycket klart samband mellan en liberaliserad världshandel och möjligheterna att skapa bättre ekonomisk utveckling såväl som bättre tillväxt och fler arbetstillfällen. Genom minskade restriktioner för ett gränsöverskridande varu och tjänsteutbud åstadkoms positiva effekter i de enskilda ländernas ekonomier, och detta förhållande gäller för såväl utvecklade länder som mindre utvecklade länder. Och låt mig få instämma i Carl B Hamiltons uppfattning att frihandeln har en stor betydelse för att åstadkomma ökad jämställdhet mellan könen. Herr talman! Att värna frihandelsprincipen och ständigt vara uppmärksam på protektionistiska inslag i det internationella handelsutbytet måste vara en grundpelare i den svenska handelspolitiken. Låt mig också understryka betydelsen av den koppling som finns mellan en öppnare handel mellan länder och bättre förutsättningar för att åtgärda bristande arbetsvillkor och miljöskydd. Jag delar Bengt Hurtigs uppfattning att här måste Sverige visa att vi är en pådrivande faktor. När det gäller arbetet med handel och miljö verkar både Sverige och EU för att handelsregelverket skall kunna stödja begränsningsåtgärder som vidtas inom ramen för uppnådda miljökonventioner. Jag tror att det kommer att krävas ett hårt och tufft förhandlingsarbete, i bl.a. WTO:s miljökommitté, för att i praktisk handling integrera miljöhänsyn i handelsreglerna. Men om vi menar allvar med ekologisk hållbarhet och utveckling, och om vi menar allvar med god miljö och bra arbetsvillkor, måste vi också visa att vi driver dessa frågor framåt. Samma sak gäller beträffande djurskyddsfrågorna, där vi i utskottsmajoriteten utgår från att regeringen inom ramen för EU-samarbetet och inför de kommande WTO-förhandlingarna fortsätter att framhålla betydelsen av bättre djurskydd och humanare djurtransporter som en viktig del i handelspolitiken. Låt mig också slå fast att utskottsmajoriteten anser att det är angeläget att Sverige internationellt verkar för ett förbättrat djurskydd, som vi menar är till gagn för såväl producenter som konsumenter. Herr talman! Jag skulle också något vilja kommentera det som tas upp i betänkandet om det multilaterala investeringsavtalet, som i förkortning benämns MAI-avtalet. Den här frågan har man förhandlat om i snart tre år i det ekonomiska samarbetsorganet MAI är en viktig fråga, och dessutom är den litet ovanlig. För första gången, så långt jag kan minnas i alla fall, har vi fått en intensiv debatt i Sverige om en handelspolitisk fråga. Det är vi inte bortskämda med. Det är bra att det blir debatt. Personligen tror jag att MAI kan bli den fråga som gör globaliseringsproblematiken tydlig för folk i allmänhet. Redan tidigare har vi ju gemensamt överenskomna regler inom WTO för hur handeln mellan länder skall gå till. Vi har dessutom bestämt vad som skall hända om någon bryter mot de här gemensamt bestämda reglerna. Med andra ord har vi ett embryo till någon form av grundlag för den internationaliserade världsekonomin. Detta är mycket okänt och dyker bara upp i bakgrunden ibland när vi diskuterar hormonbehandlat kött eller bestrålade kryddor och våra möjligheter att skydda oss mot nymodigheter som vi inte vet om de är farliga för hälsan eller ej. Jag tror att folk har väldigt grumliga föreställningar om varför vi inte helt enkelt förbjuder import av sådant som vi är osäkra på. EU anses förmodligen vara boven i dramat. I stället är det så att vi betraktar de gemensamma reglerna för handeln som så viktiga att vi är beredda att försöka lösa problemen på annat vis än genom skyddstullar eller importstopp. Människors rättmätiga oro ligger i ena vågskålen, medan insikten om betydelsen av gemensamma regler som alla respekterar ligger i den andra. WTO-systemets verkliga värde är att vi kan ställa samma krav på t.ex. stormakten USA som den ställer på oss i Sverige. Och den möjligheten offrar vi inte i första taget. Bl.a. därför anstränger vi oss att leva upp till de avtal som vi har skrivit under. Tydliga och respekterade regler begränsar den starkes rätt. Lag och ordning i handelssystemet är ett litet lands bästa vän. Om detta råder stor samstämmighet i denna kammare. I betänkandet understryker vi hur Sverige även fortsättningsvis aktivt bör delta i ett systematiskt arbete för att befästa och stärka förtroendet för det multilaterala handelssystemet. Men varför klarar vi då inte av att enas om denna syn även när det gäller det multilaterala avtalet om investeringar, MAI, som förhandlas? MAI framställs som ett hot mot demokratin, men ingen i Sverige - hittills i alla fall - har kommit på tanken att kalla WTO för något hot. Det oroar mig litet grand att det kanske är en sådan här typ av svartmålning som måste till för att det skall bli någon samhällsdebatt om handelsfrågor över huvud taget. Om det är så tror jag att vi är illa ute. MAI och WTO förtjänar att debatteras på sina egna meriter. De behöver inte vara något hot för att vi skall diskutera dem. Vi borde prata mer om hur vi vill att de strukturer och regelsystem för världsekonomin som växer fram skall se ut. Det har hörts väldigt litet om vilka förbättringar ett MAI-avtal skulle kunna innebära jämfört med den ordning - eller brist på ordning - som vi har i dag. I den debatten har knappast nämnts betydelsen för Sverige av att få garanterade villkor för investeringar i USA och Japan. Det har inte sagts särskilt mycket om hur bra det skulle vara om den tävlan som pågår mellan västländerna om att locka till sig utländska investeringar genom underbudskonkurrens på miljö och arbetsrättsområdet kan upphöra. Det har varit en ensidig koncentration på att MAI inte klarar att åtgärda detta. Det är bra att ha visioner om en bättre värld, men det är synd om dessa visioner skall stå i vägen för de framsteg som kan göras för att skapa lag och ordning i den internationaliserade ekonomin. Vi behöver lag och ordning. Vi behöver tydliga regler. Vi behöver dessutom en mängd andra saker för att försäkra oss om att globaliseringen får alla de positiva konsekvenser som den kan få. Men det ena står inte i motsats till det andra. Vi behöver en bredare svensk diskussion om hur vi kan påverka det regelverk som nu håller på att växa fram - i och med MAI avtalet och med WTO. Men om vi vänder ryggen till och säger nej till alltihop för att vi inte kan få allt på en gång är risken att vi inte får någonting över huvud taget. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på bifogade reservationer.
Herr talman! Det är utmärkt att Reynoldh Furustrand välkomnar debatten. Det fördes en rätt häftig debatt om detta i EU-parlamentet, som ju Reynoldh Furustrand en gång tillhörde. På basis av vad bortåt 600 organisationer i världen hade sagt rekommenderade parlamentet medlemsländerna att säga nej till detta. Jag tror att det var åtta personer som tyckte att man skulle stödja det förhandlingsresultat som då fanns - sex fascister och två moderater, tror jag det var. Detta visar väl om något hur komplicerat det hela är. Jag nämnde att jag var i Sibirien, där de åtta arktiska länderna diskuterade möjligheterna att befolkningarna i Arktis skulle få någon del av de investeringar som görs av olika länder där uppe för att exploatera gas, olja och mineraltillgångar. I går var jag på en konferens i Åre där man från svenska kommuners sida diskuterade hur skogslänen skulle kunna få del av den exploatering som sker av de råvaruresurser som finns i vårt land. Som jag läser MAI-avtalet lägger det en rad restriktioner på just sådana möjligheter. Detta måste vi väl också diskutera - eller hur, Reynoldh Furustrand? Det finns något som heter performance requirements i avtalet. De skall gälla både inhemska och utländska investerare.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här debatten har förevarit i Europaparlamentet. Jag känner mig inte heller särskilt bekymrad över det utslag som kom där. Det bekräftar och visar ju bara att detta är en fråga som är värd att diskuteras - en svår och komplicerad fråga. Om vi skall få till stånd investeringar på ett miljömässigt och arbetsrättsligt relaterat sätt som står i linje med mina uppfattningar tror jag att detta avtal är nödvändigt. Vad händer om vi inte har avtal och regelverk? I de exempel som Bengt Hurtig har pekat på kommer då den starke att i alla fall vara den som tar för sig. Ett litet land som Sverige har sannolikt mycket små möjligheter att sätta emot i en sådan situation. Däremot kan faktiskt ett litet, modernt utvecklat land som Sverige driva på i förhandlingar och få till stånd ett regelverk som gynnar också de mindre länderna.
Herr talman! De demokratiskt valda församlingarna kan i dag fatta beslut som ger t.ex. dem som jag nämnde, nämligen urbefolkningar och befolkningar som bor i vissa delar av landet, fördelar av investeringar. Jag hoppas att Reynoldh Furustrand håller med om att det är en sorts demokratisk rättighet som vi bör försöka behålla också inom det internationella avtalets ram. Det är ett avtal som jag tror är nödvändigt också.

Fru talman! Äta bör man annars dör man, brukar vi säga ibland. Och vad vi skall diktera här denna morgon är just denna livsviktiga fråga hur vi skall försäkra oss om tillgång på livsmedel, och hur vi vill att dessa livsmedel skall produceras, och var vi vill att dessa produkter skall odlas och framställas, och om och i så fall hur mycket vi politiker skall lägga oss i hur och var denna produktion skall ske. När vi i Sverige ansökte om medlemskap i Europeiska unionen vågar jag påstå att det inte i första hand var för att involveras av unionens jordbrukspolitik som ny medlem. Vi hade då - som vi kan erinra oss - ganska nyligen i bred politisk enighet fattat beslut om en stegvis avreglering av svensk jordbrukspolitik, och detta beslut gillades i stort sett av alla inblandade parter. Nej, beslutet om att söka medlemskap grundade sig i första hand på andra självklara övergripande motiv. Ett utvidgat internationellt samarbete är den bästa garanten för en hållbar fred länder emellan. EU:s gemensamma jordbrukspolitik har från början motiverats med att tillförsäkra unionens medlemmar tillgång till livsmedel, men också med att kunna garantera producenterna - bönderna - en skälig levnadsstandard. Det första målet har med råge uppnåtts. Dagens effektiva jordbruk inom EU har kapacitet att producera betydligt mera livsmedel än vad vi medlemmar, dess invånare, behöver. Överskottssituationen och en samtidig vilja från unionen att värna jordbruksnäringen ur regionalpolitiska aspekter och sociala aspekter har lett fram till dagens situation med stora kostnader för den gemensamma budgeten och med en stor byråkratisk apparat. Fru talman! Det är därför vi står här i dag. Hur skall EU:s jordbrukspolitik utformas i framtiden och hur kan och skall Sverige påverka denna process? Och hur skall Sverige ställa sig till de förslag som på ganska kort sikt är aktuella i EU-kommissionens förslag Agenda 2000? Den proposition, nr 142, som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi skall behandla i dag brister, tycker jag, i en helhetssyn. Propositionen behandlar mål och medel på lång sikt, men utan att analysera vad förslagen i Agenda 2000 kommer att innebära, om de genomförs. Enligt min mening måste det naturligtvis gå till så att vi nu först ägnar oss åt förslagen i Agenda 2000 och påverkar dessa i den riktning som vi tycker är lämpligt. När vi vet resultatet någongång i slutet av 1999 är det dags att gå vidare i reformarbetet. Då har vi här i riksdagen ett bättre utgångsläge för mera konkreta diskussioner vad gäller den fortsatta reformeringen av unionens gemensamma jordbrukspolitik. Regeringen har alldeles nyligen tillsatt en parlamentarisk referensgrupp i och för arbetet med jordbrukspolitiken i Agendan. Det tycker vi är bra. Men vi förutsätter att regeringen verkligen menar allvar med att vilja lyssna till andra partier i ärendet. Dokument som jag har läst från Utrikesdepartementet - och som för övrigt just nu behandlas av utrikesministrarna i Allmänna rådet - kan tolkas som att man redan har tagit ställning. Jag hoppas på en kommentar om detta från någon regeringen närstående. Jag tror att det finns ett brett politiskt stöd för en reformering av EU:s jordbrukspolitik. Från moderat håll kommer vi att stödja en avreglering, en marknadsanpassning och en förenkling. Svenskt jordbruk har inget att frukta för en sådan utveckling, förutsatt att vi svenska politiker inte reser nationella hinder. En gemensam jordbrukspolitik med öppna gränser och fri handel inom unionen kräver naturligtvis något så när gemensamma villkor för produktionen. De kostnadsnackdelar som svenskt jordbruk för närvarande har - klart påvisade genom den s.k. Björkska utredningen - måste snarast undanröjas. De höga dieselskatterna, elskatterna och avgifterna på handelsgödsel utgör en mycket stor negativ konkurrensbelastning. Jag yrkar bifall till vår moderata reservation nr 6 om konkurrensnackdelar. Vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer, men jag yrkar bifall bara till en av dem. Med en gemensam jordbrukspolitik borde det också vara självklart med en gemensam valuta. Jordbruksprodukter kommer i fortsättningen att prissättas i euro. Utgående ersättningar och stöd kommer att utbetalas i euro. Det säger sig självt att de länder som omfattas av jordbrukspolitiken, men som står utanför valutasamarbetet, får större kostnader i jämförelse med EMU-länderna. Följdriktigt har också vårt svenska LRF, Lantbrukarnas riksförbund, klart uttalat att Sverige snarast borde ingå i EMU-samarbetet. Fru talman! Låt mig ändå något kommentera förslagen i Agenda 2000. Jag har redan sagt att vi stöder tanken på en reformering av CAP, och jag kan tillägga att förslagen i Agendan är steg i rätt riktning. Ambitionen att stärka näringens internationella konkurrenskraft är viktig. EU måste ha kvar både primärproduktion och livsmedelsindustri efter en reform. Då kan vi och hela unionen dra nytta av den öppnade världsmarknad som förhoppningsvis blir följden av En viktig utgångspunkt är också att unionens livsmedelsförsörjning inte riskeras. Därför måste avreglering och marknadsanpassning ske i ungefär samma takt inom övriga större producentområden. Om en snabb och ensidig avreglering genomförs inom vår union torde det vara uppenbart att andra världsdelars jordbrukare och livsmedelsindustrier blir de enda vinnarna. Förutsättningarna att bedriva jordbruk inom Europeiska unionen är mycket olika beträffande klimatoch odlingsförhållanden. I reformarbetet måste större hänsyn tas till detta än vad som är fallet i nu liggande förslag. Det är viktigt att Sverige inte missgynnas. Regeringen måste alltså med kraft hävda svenska intressen inom livsmedelssektorn i Agendaförhandlingarna. För övrigt kan man väl tyvärr konstatera att flera av de liggande förslagen inte är ägnade att precis förenkla CAP:s regelverk. Kopplingen mellan stödutbetalningar och miljökrav är ett sådant exempel. Administrationen blir komplicerad, och ambitionen, som jag tror att många har, att avveckla marknadsordningar blir naturligtvis ännu svårare om den kopplas samman med miljölagstiftningen. Förslaget om modulering och ett tak för utbetalningar komplicerar också hanteringen, samtidigt som förslaget kommer att bromsa effektiviseringen av näringen. För vår del vill vi avvisa dessa förslag. Jag skulle gärna vilja höra jordbruksministerns och/eller Inge Carlssons åsikter om och syn på detta. Fru talman! Sammanfattningsvis kan ges både ros och ris till förslagen i Agenda 2000, och säkert kommer inte allt att kännas igen efter mangling i unionens rådsförsamlingar. Låt mig bara hoppas att Sveriges regering i dessa förhandlingar lever upp till sina stolta regeringsförklaringar att jordbruket är en framtidsnäring. Det finns för övrigt en hel del att göra på hemmaplan för att leva upp till dessa förklaringar. Jag har nämnt dieselskatt, elskatt, handelsgödselavgift, och låt mig påminna om hemmagjorda, fullständigt sanslöst krångliga regler för miljöstöd. Jag läste häromdagen att avdelningschefen Hans Andersson på Statens jordbruksverk ställde frågan om inte dessa regler redan har passerat gränsen för vad som över huvud taget går att administrera. Jag kan också ta exemplet med den svenska hanteringen av mjölkkvoterna. Resultatet av den hanteringen förskräcker. De som vill köpa kvoter får inte köpa, och de som vill sälja får inte sälja. Snälla regeringen, fundera en gång till på den frågan! Listan kan alltså göras ganska lång på åtgärder som vi nationellt kan besluta om till båtnad för jordbruk och livsmedelsindustri. Men som sagt, i dag gäller det inriktningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det är min förhoppning att det samarbete som nu startar genom referensgruppen/departementet skall bli meningsfullt men också kunna mynna ut i ett enigt svenskt uppträdande i kommande förhandlingar. Det skulle i så fall naturligtvis stärka Sveriges ställning. Tack, fru talman!

Fru talman! Vi börjar denna vecka med att diskutera en av de grundläggande förutsättningarna för att vi skall kunna leva på den här jorden, att vi har någonting att äta. Carl G Nilsson började ju sitt anförande med att säga att äta bör man, annars dör man. Vi kan ju litet skämtsamt tala om det här i Sverige, men för många människor i världen är det blodigt allvar att varje dag veta att de faktiskt har någonting att äta. För många innebär det att de inte har det. Det borde också stämma oss till en viss eftertanke att även vi med vårt överflöd har ett ansvar för det här. EU:s jordbrukspolitik i den tappning som den nu presenteras och de resonemang som ofta hörs från framför allt regeringen, och även Carl G Nilsson var inne på det, går ut på att man skall marknadsanpassa och avreglera. Det låter sig ju lätt sägas, men det viktiga är vad man menar med det. Detta med att marknadsanpassa är naturligtvis bra och nödvändigt, och det skall vi naturligtvis göra. Men vi måste veta vad det är vi ger oss in på, därför att marknaden löser inte problemen åt oss. Marknaden klarar inte av att ställa de krav på miljö, djurtillsyn, djurskydd, hälsa och annat som vi vill att den skall göra. Det innebär att vi inte bara kan ha en ren marknad om inte marknaden klarar att hantera detta, och det kommer den inte att göra. Jag tycker att det är ganska välgörande att se att man i det förslag till Agenda 2000 som EU kommissionen har gjort ungefär säger: Marknaden klarar inte av det här. Vi måste se till att marknaden agerar på rätt sätt. Samma sak är det med avregleringen. Vi skall naturligtvis avreglera och minska krånglet. Jag kan inte påstå att det förslag som nu finns till Agenda 2000 vid första påseendet ser ut som om det skulle leda till mindre krångel, för det innehåller en rad nya saker som skulle kunna bli ganska krångliga om de hanteras på fel sätt. Men till detta återkommer jag. Vad jag menar och vill ha sagt är att det vidlyftiga talet om marknadsanpassning och avreglering måste kläs med betydligt mer för att vi skall kunna veta vad det innebär, för annars kommer det inte att bli bra. Vi skall göra saker och ting enklare, men det innebär inte att vi inte skall ställa krav. För Sverige är det viktigt att veta vilken jordbrukspolitik EU kommer att föra och naturligtvis också hur vi kommer att hantera den här hemma i Sverige. För Sverige är jordbruket viktigt på många olika sätt. Det är betydligt viktigare än vad vi ibland föreställer oss. Vi talar inte om jordbruket som så viktigt ur ekonomisk synvinkel, eftersom vi i första hand producerar för den svenska marknaden. Det är ingen exportindustri, och det har inte varit det. Vi håller på att etablera oss på exportmarknaderna utanför de svenska gränserna, framför allt då inom EU. Vi är fortfarande inte långt komna där, men den produktion som sker för den svenska marknaden är ju precis lika viktig. Om vi inte hade den skulle vi ju få exportera andra saker för att kunna köpa de livsmedel som vi har. Det är också väldigt viktigt för sysselsättningen att vi har livsmedelsindustri och jordbruksproduktion i Sverige. Jag har sett någon siffra på att jordbruk, livsmedelsindustri och de näringar som finns kring detta sysselsätter en bit över 300 000 människor i Sverige, och det är många människor. Det är inte många näringsgrenar som kan presentera motsvarande siffra. Så även ur den synpunkten är det viktigt att vi ser till att vi har produktion här i Sverige. Jag läste i Världsnaturfondens tidning hur viktigt jordbruket är för turismen, alltså de öppna landskapen, naturmiljöerna och kulturlandskapet. Det ger också arbetstillfällen i andra näringar som är viktiga och som vi vill expandera i. Det förutsätter ett aktivt jordbruk, för det är ju bara ett aktivt jordbruk som kan hålla de här landskapen uppe. Vi har också i Sverige en livsmedelskvalitet som är hög. Vi har den ambitionen från en massa olika synpunkter, att livsmedlen är näringsriktiga, att de inte innehåller skadliga substanser, mediciner osv. Detta är någonting som vi vill överföra på den europeiska jordbrukspolitiken, och det finns tendenser i Agenda 2000 som pekar åt det hållet. Men jag är alldeles övertygad om att detta inte är någonting som kommer att göras av sig självt. Det är viktigt att Sverige är hårt engagerat i de här frågorna för att det hela skall fungera. Jordbruket är, som jag sade, också viktigt ur miljösynpunkt, inte bara för landskapsbilden. Det finns också mycket annat som skulle kunna göras med jordbruksprodukter, därför att det är ju därur de kretsloppsanpassade produkterna kan komma. Också på den punkten krävs det ett engagemang från Sverige för att vi skall komma rätt i arbetet i EU. Agenda 2000 har anslag i den riktningen. Det talas om miljö, och det talas om hälsa. Det talas om att vi skall ha ett jordbruk i alla delar av Europa, att det också skall finnas möjlighet att producera i de svaga områdena. Detta är en bra och riktig utgångspunkt för arbetet. Sedan är det, som jag sade, en mängd olika saker som kommer in i de nya förslagen som gör att detta kan bli krångligt. Vi har i Sverige redan krånglat till mycket av det som finns på ett litet onödigt sätt. Det måste vi naturligtvis ändra på, nu när vi skall rulla EU:s jordbrukspolitik och den svenska jordbrukspolitiken ett nytt varv inpå år 2000. Det är alltså viktigt att Sverige är aktivt och att den svenska rösten hörs i Europa. Då blir man litet bekymrad när man hör den svenska debatten och de uttalanden som görs från den svenska regeringen. Man pratar ju i huvudsak om att vi skall avreglera. Vi skall ta bort marknadsregleringen. Vi skall minska på de ersättningar som finns - man använder inte ordet "ersättningar" utan i allmänhet ordet "stöd". Då glömmer man bort en väsentlig sak. I EU:s jordbrukspolitik är en stor del av de ersättningar som betalas ut ersättningar för ett sänkt pris. Därför innebär EU:s jordbrukspolitik i dag lägre kostnader för konsumenten och lägre pris på produkterna till bonden. I stället får bonden en ersättning. Det här kan vi naturligtvis inte ta bort utan vidare. Vi måste också se till att bonden har något att leva av. Det är en sak som står ganska klart utskriven i Agenda 2000; att man syftar till att ge jordbruket en rimlig inkomst. Jag tror att det är väsentligt om vi skall kunna nå alla de här andra målen. Vad det handlar om i det här sammanhanget är inte bara att försvara det svenska jordbruket med de traditioner och det brukningssätt som vi har. Jag tror också att det handlar om att försvara Europas sätt att se på jordbruksproduktion och livsmedelsproduktion. Det handlar om att ta hänsyn till miljön och till djuren. Det handlar om att ha en kvalitet och om att inte låta marknadskrafterna styra det här helt och hållet. Det är den diskussionen vi får i WTO-rundan som kommer så småningom när jordbruksfrågorna kommer in där. Då är det viktigt att EU kan hävda det sätt att producera livsmedel som vi har och också att det inte bara är de allra bästa markerna som kan komma i fråga utan att vi har en produktion i hela Sverige och hela EU. För den sakens skull krävs det en kraftig markering från Europa när det gäller Agenda 2000. Då blir jag, som jag sade, orolig när den svenska regeringen i huvudsak pratar litet löst om avreglering. På det sättet ställer den sig litet vid sidan av den diskussion som pågår inom EU om de här frågorna, alltså om Agenda 2000 och om vad som skall ske fram till år 2006. Fram till år 2006 innebär ju det förslag som ligger framme att man sänker priserna. Man ökar ersättningarna till bonden något för att fortfarande kunna ha en lönsamhet. Det innebär inte att man tar bort så där väldigt mycket av de här marknadsregleringarna. Det innebär inte att man minskar ersättningarna till bonden. Snarare ökar man dem, och man ökar budgetpåkänningen. Det är nödvändigt för att klara det här. Det är först därefter som vi kan se en annan utveckling, och den diskussionen får vi ju ta då - eller rättare sagt när vi har lagt fast förslaget för den närmaste tiden. Då får vi ta den diskussion som krävs för att så småningom rulla det här ytterligare ett varv. Här kommer ju också utvidgningen av EU in. Men jag skulle vilja säga att man något överdriver betydelsen av jordbrukssystemet i det här sammanhanget. Det är alldeles självklart att en utvidgad marknad kräver mer kostnader och att det jordbruk som finns där, eftersom det ju är förhållandevis större i de här länderna än i Europa i övrigt, kommer att vara en belastning. Men det är ingen avgörande belastning. Det finns ju beräkningar som visar att det är en ganska liten del av det som EU trots allt hanterar. Sedan är det naturligtvis viktigt att vi i Sverige ser till att vi inte belastar jordbruket med kostnader som Europa i övrigt inte har. Det går naturligtvis inte att inom en och samma marknad spela med alltför olika förutsättningar. Därför är den utredning som regeringen med Centerns medverkan tillsatte för att titta på det här och som också har kommit med förslag, den s.k. Björkska utredningen, viktig att genomföra, och det så snart som möjligt. Det ligger litet vid sidan av den här debatten, men det är en väldigt viktig del i det hela. Jag tror att det är viktigt att vi har en realistisk syn på jordbruket, livsmedelsindustrin och allting som rör sig kring det. Vi får inte förkasta det här, för det är viktiga komponenter i den svenska näringspolitiken. Det är viktigt för livsmedelsförsörjningen i Sverige, för ansvaret för livsmedelsförsörjningen i världen och för att vi skall ha bra och riktiga livsmedel. Det finns en viss misstämning ute bland bönderna i dag eftersom man känner att man inte har det stöd som man rimligtvis borde kunna påräkna. Därför är det i dag viktigt att det kommer positiva besked till bonden. Den jordbrukspolitik som vi skall skapa inom EU bör bli enklare. Det skall inte bli så mycket byråkratiska system. De miljö-, hälso och djurskyddskrav som vi har i Sverige bör bli gällande även i andra länder så att man också där får en likhet. De svenska kostnaderna bör anpassas så att vi kan konkurrera på lika villkor. Som jag sade är det också viktigt att bonden och de som arbetar inom livsmedelsindustrin ges den erkänsla som de faktiskt är förtjänta av. Fru talman! Med det som jag har sagt här vill jag yrka bifall till reservationerna 7 och 9.

Fru talman! Det är litet intressant att lyssna till de två partier som har pratat här förut och till deras problem med att de både vill ha kvar kakan och samtidigt äta upp den. De vill ha avreglering, men inte så att det drabbar svenska bönder. Det är en jättesvår uppgift som vi har tagit på oss när det gäller jordens livsmedelsförsörjning. Vad det handlar om är ju att se till att jordens befolkning får tillräckligt med mat. Så enkelt, men ändå så svårt, är det. För det är ju som flera har sagt innan; utan mat dör vi. Och trots att livsmedelsproduktionen har ökat under de senaste decennierna har ju dagens jordbruk såsom det bedrivs globalt sett inte klarat av att trygga varken en uthållig eller en tillräcklig livsmedelsförsörjning på global nivå. Här i i-länderna dör vi av vällevnadssjukdomar. Vi äter ihjäl oss. Men i tredje världen dör man av svält. De senaste bilderna på TV, från Sudan, har väl inte undgått någon. Det är hemskt, tycker jag, när man ser sådana bilder. Därför kommer befolkningsökningen tillsammans med hoten mot de biologiska försörjningssystemen att bli den allra största utmaningen under 2000-talet. Vi kan också konstatera att det livsmönster som vi i västvärlden har inte håller i ett globalt perspektiv. Vi måste alltså ställa om dagens livsmedelsproduktion och utnyttja naturresurserna så att de blir långsiktigt hållbara. Det är inte lätt. Det är lätt att säga det, men mycket svårare att se till att det blir så. EU:s jordbrukspolitik skall vara ett bidrag till detta, men man kan verkligen ifrågasätta hur det ser ut i dag. Där är vi nog ganska överens, tror jag. Om man tittar på hur EU:s jordbrukspolitik har påverkar det svenska jordbruket så är det en ganska splittrad bild. Å ena sidan har vi fått mer pengar till jordbruket, och det är positivt. Vi har också fått särskilda medel för miljöåtgärder som vi inte hade före medlemskapet. Å andra sidan har vi fått ett regelverk som är väldigt detaljerat och väldigt styrt av centrala direktiv. Vi har fått hot mot djurskyddet. Det var svårt att upprätthålla den hårda svenska djurskyddslagstiftningen. Vi har fått ökade problem med djursjukdomar. Vi har fått kraftigt ökade transporter av livsmedel och av levande djur, och det kan ju inte vara en bra utveckling. Vi har också fått en snedfördelning när det gäller hur det svenska jordbruksstödet används. Det här visar tydligt att det finns stora behov av förändring. Då måste man fråga sig: Klarar regeringens proposition av att visa vägen mot en ny inriktning av jordbruket inom EU? De är faktiskt svårt att med utgångspunkt från propositionen svara på det. Den är ju väldigt övergripande och ganska okontroversiell. Jag tror att de flesta ställer upp på de allmänna bedömningar som regeringen gör. Det gör att vi i riksdagen får svårt att delta ordentligt i processen. Det tycker jag faktiskt är något av en brist. Regeringen redovisar tre motiv för att vi skall ha en gemensam jordbrukspolitik inom EU. Det första motivet är att det är en förutsättning för att den inre marknaden skall fungera. Men det tycker jag är ett bakvänt sätt att resonera. Den inre marknaden skall ju inte vara ett självändamål. Matens betydelse innebär ju att man måste kunna ställa både hälsomässiga och miljömässiga krav på produktion och förädling i alla led. Det kan betyda att man kan ha behov av att ställa olika krav i olika länder. Det gör att man måste kunna ställa nationella krav som måste vara viktigare än de krav som ställs på den inre marknaden. Vi har t.ex. de svenska kraven på salmonellakontroll, och vi har en hårdare djurskyddslagstiftning som vi nu ser hotas litet grand av det gemensamma regelverket. Vi har nyligen fått en förhandsavisering om att vårt förbud mot avel på belgisk blå kanske inte kan gå igenom. Detta tycker jag inte är ett hållbart argument för en gemensam politik. Det andra motivet är effektivitetsskäl. Jag tror att regeringen är ganska ensam om att anse att gemensamma regler inom EU:s jordbrukspolitik skall minska behovet av kontroll mellan länderna och att administrationen skall minska eller har minskat. I verkligheten är det så att behovet av att till varje pris upprätthålla denna inre marknad skapar en ständigt växande flora av regler som blir alltmer detaljerade. Dessutom är det stora problem med både korruption och fusk. Och det är verkliga problem. Och man måste tillföra stora resurser på motåtgärder, och detta har hittills inte fungerat särskilt bra. Det tredje motivet, att vi genom en gemensam jordbrukspolitik inom EU skall ha större möjligheter att ställa höga gemensamma krav på främst miljö-, djurskydds och livsmedelsområdena, är litet mer komplicerat att analysera. Det är bra att Sverige har möjlighet att driva på att det ställs höga gemensamma krav inom, så att vi kan förbättra de sämsta förhållandena. Det skulle i så fall vara ett skäl för en gemensam jordbrukspolitik. Men om en sådan samtidigt innebär att det i praktiken blir svårt att driva stränga nationella krav och att de länder som går före hela tiden riskerar att ifrågasättas för brott mot varornas fria rörlighet, då kan man fundera över om Sverige har vunnit så mycket på denna gemensamma jordbrukspolitik. En brist i propositionen tycker jag är att regeringen inte redovisar de nackdelar som faktiskt finns med en gemensam marknad av EU:s storlek, t.ex. när det gäller risker för spridning av smitta och djursjukdomar, bl.a. när det gäller de ökande transporterna av levande djur. Just när det gäller salmonellasmittat kött har vi ju sett hur svårt det är att i praktiken ha strängare krav på livsmedel i ett land när marknaden är öppen och gränskontroller är förbjudna. Därför anser vi i Vänsterpartiet att frågan om behovet av en gemensam politik på jordbruksområdet inte kan vila på EU fördragens grundkoncept utan att utgångspunkten måste vara om de mål som ställs upp och de medel som föreslås kräver en gemensam politik. Därför har vi krävt att regeringen skall analysera vilka delar som bör lyftas ur den gemensamma politiken och i stället ligga på nationell nivå. Regeringen bör också ta initiativ till en diskussion inom EU om vad som menas med en hållbar jordbrukspolitik, så att man får en ordentlig diskussion om detta, eftersom det i framtiden kommer att bli en viktig konkurrensfördel om man klarar av att lösa detta problem. När man skall diskutera hur en ny jordbrukspolitik skall se ut, delar vi i grunden regeringens bedömning att man måste förändra den europeiska jordbrukspolitiken. Men den omställningen får inte ske till priset av att man måste lägga ned jordbruksproduktion i vissa delar av unionen. Vi tycker att det är viktigt att man använder den tillgängliga jordbruksmarken och att man även behåller lokaliseringen av primärproduktion och livsmedelsförsörjning på nuvarande nivå. Det är också viktigt att jordbruket är ekologiskt uthålligt och att det finns ett försörjningsmål. Det har litet grand försvunnit i diskussionen om nödvändigheten av avreglering, export och annat. Särskilt i ett läge då stora delar av det svenska jordbruket, framför allt små och medelstora jordbruk med mjölk och animalieproduktion, har lönsamhetsproblem måste omställningen ske med inriktningen att man skall utnyttja de fördelar som finns i den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bra att den svenska regeringen är pådrivande i omställningen. Men det får inte ske på bekostnad av svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion. Vi delar också i stort sett regeringens övergripande mål för jordbruks och livsmedelspolitiken såsom de uttrycks i propositionen. Det är också bra att regeringen har lagt till förslaget om att jordbrukspolitiken skall bidra till global livsmedelssäkerhet. Men när vi i utredningen Komicap gick igenom dessa frågor hade vi också några delmål som vi tycker är viktiga att lyfta fram. Vi sade att jordbrukspolitiken skall bedrivas på ett sådant sätt att den syftar till att produktion, förädling och distribution skall bedrivas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras och främjas, att kulturmiljöer bevaras, att ett varierat odlingslandskap främjas, att miljöbelastningen minimeras, att animalieproduktionen sker med högt ställda djurskyddskrav, att en regional balans och en levande landsbygd främjas och att ett internationellt konkurrenskraftigt jordbruk inom EU främjas. Jag tycker att det var bra att vi var överens om dessa delmål i KomiCAP-utredningen. Men jag saknar dem faktiskt i regeringens proposition. Det gör att dessa övergripande mål blir mycket svagare än vad de annars skulle ha varit. Beträffande kravet på ett brett och varierat utbud av säkra livsmedel till skäliga priser, anser jag inte att det finns något självklart samband mellan att man tar bort och avreglerar gränsskyddet och ett brett och varierat utbud. Det finns också en naiv syn i propositionen på konsumenternas makt. Det är självklart mycket bra att konsumentperspektivet lyfts fram. Det är också viktigt med ökad kunskap i konsumentledet. Men livsmedelsindustrin och stora delar av primärproduktionen domineras i dag av stora transnationella bolag. Konsumenterna är i själva verket mycket mer i händerna på det internationella kapitalet som också har den här kontrollen över livsmedelsproduktionen. Det är inte konsumenterna som har frågat efter genmodifierade livsmedel eller kött från djur som behandlas med hormoner och antibiotika. Det är inte heller konsumenterna som har efterfrågat livsmedel med allergioch cancerframkallande tillsatser. Detta säger jag bara därför att det visar hur svårt det är att både ha en avreglerad marknad och en stor tilltro till konsumenternas krav. Det är inte lätt att klara ut detta. Mot bakgrund av detta har vi krävt att det tills man har säkra livsmedel skall vara möjligt för ett enskilt land att temporärt eller permanent införa gränskontroller för att kontrollera att de bestämmelser som man har fastställt efterlevs. Detta har vi redovisat i reservation 3 som jag yrkar bifall till. När det gäller djurhänsynen inom jordbrukspolitiken räcker det inte att man har skrivit in detta litet bättre i Amsterdamfördraget. Problemet är att man inte tar hänsyn till djurskyddsaspekterna inom EU:s skilda marknadsordningar. Detta finns utvecklat i en gemensam reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Inte heller när det gäller en hållbar jordbruks och livsmedelsproduktion kan man säga att bara det faktum att man tar bort EU:s marknadsordningar löser alla problem. Det finns ingen automatisk koppling mellan konkurrenskraftiga företag och en avreglerad jordbrukspolitik å ena sidan och en hållbar jordbruksoch livsmedelsproduktion å den andra sidan. Utgångspunkten för livsmedelsproduktionen måste ju i första hand vara att tillgodose konsumenternas behov av säkra livsmedel, dvs. försörjningsmålet. Jag tycker att man saknar insikt i att stora delar av livsmedelsproduktionen kan och bör produceras för en regional marknad. Det finns ju inget egenvärde i att transportera livsmedel kors och tvärs genom Europa. Man kan lätt få intrycket att den fria handeln är överordnad den regionala försörjningen av livsmedel. Det tycker vi inte är riktigt rätt. Vi har utvecklat detta i reservation 19 som jag också yrkar bifall till. Slutligen vill jag kortfattat säga något om Agenda 2000. Den har ju inte varit föremål för diskussion i propositionen. Därför har jag utelämnat den i mitt anförande. Men vi har ett yrkande, nämligen att vi tycker att regeringen borde återkomma med skrivelser årligen om hur arbetet går inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Detta har vi inte fått stöd för. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inge Carlsson men kanske också till jordbruksministern om det inte är ett ganska rimligt krav att regeringen årligen presenterar en skrivelse i vilken den redovisar vad som har hänt, eftersom det är så svårt i dagens system att få en ordentlig uppföljning och inblick i vad som händer inom EU:s jordbrukspolitik.

Fru talman! Maggi Mikaelsson hade uppenbarligen litet bekymmer med det resonemang om avreglering som jag förde. Det kanske inte är så konstigt eftersom det är krångligt i sig. Vad jag försökte säga var att väldigt många använder just avreglering på olika sätt och menar helt olika saker. Om man skall tala om avreglering i det mer nationalekonomiska perspektivet innebär det minskade politiska beslut och en ökad betydelse för marknadens styrsystem. Det är en sak för sig. Man använder sig ofta av detta också när man talar om att man skall minska byråkratin och regelverken och göra regelverken enklare. Även där är det fråga om en avreglering men det rör sig om två helt olika saker. Det ena utesluter dock inte det andra, utan man kan driva detta med en avreglering i det nationalekonomiska perspektivet samtidigt som byråkratin minskas i regelverken. Vad jag velat säga är att jag inte tror att marknaden klarar alla mål som vi har satt upp. Jag är alltså inte för en absolut avreglering men minskat krångel måste det bli.
Fru talman! Faktum är att det nog finns många beröringspunkter mellan Centerns och Vänsterpartiets syn på jordbrukets utveckling. Det finns dock en viktig skillnad. När man i Centern talar om avreglering säger man alltid att det inte skall ske nu och att det inte skall ske på ett sådant sätt att bönderna drabbas av det. Det skall alltså ske någon gång i framtiden. Vi däremot har vågat ta diskussionen. Vi inser att det behövs en förändring av jordbrukspolitiken i ett EU-perspektiv. EU har ju ett så genomreglerat system vad gäller jordbrukspolitiken. Detta kommer självklart också att drabba svenska bönder. Den inriktning som vi i Vänsterpartiet vill se handlar om att få en annan fördelning inom Sverige så att jordbruket i hela landet kan gynnas. Det gäller också de små och medelstora jordbruken. Därmed skulle en motsvarande utveckling gynnas inom EU. På det sättet skulle en mängd nya jobb skapas. Det mycket avregleringsvänliga, kanske marknadsekonomiska, synsätt som Centern omhuldar i andra sammanhang innebär dock ett hot mot den sortens jordbruk som vi vill företräda.
Fru talman! Vilken politik vi från marknadssynpunkt för är nog något som vi själva vill forma. Det bestäms alltså inte av vad Vänsterpartiet anser att vi skall göra. Centerns politik på det området präglas av en viss skepsis till att marknaden klarar alla de mål som vi sätter upp. Marknadskrafterna är viktiga och nyttiga men man skall inte styras av dem. När det gäller den jordbrukspolitik som vi här talar om skall vi se till att ett system skapas som blir bra för det som vi jobbar med. Det gäller alltså att överallt i Sverige, ja, i hela Europa, kunna bedriva jordbruk. För detta behövs rimliga förutsättningar. Då får inte de förändringar som sker gå för snabbt, utan man måste få tid på sig. Jag tror att framlagda förslag i Agenda 2000 skapar förutsättningar för det om vi bara får det att fungera på ett bra sätt. Det finns ju saker som måste ändras. Vi i referensgruppen skall se till att det görs. Om jag hörde rätt sade Maggi Mikaelsson litet senare i sitt anförande här från talarstolen samma sak som hon beskyller mig för att säga, nämligen att de svenska bönderna inte skall drabbas. Maggi Mikaelsson säger ju ungefär så här: Vi skall göra förändringar av EU:s jordbrukspolitik men det får inte innebära att vi inte odlar den svenska åkerjorden. Det är väl ungefär samma sak.
Fru talman! Jag har alls inte för avsikt att försöka styra Centerns syn på marknadspolitiken. Den saken får ni själva klara av. Vad det handlar om är att EU:s jordbrukspolitik kommer att vara en omöjlighet i framtiden. Vi måste alltså förändra den. Då är frågan hur vi skall förändra den. Ett sätt är att vi minskar på stöden. Vidare måste vi förändra fördelningen av stöden och avveckla marknadsordningarna. Det handlar alltså om de fördelningspolitiskt mest orättvisa stöden eftersom de i första hand går till de stora spannmålsproducenterna. Det är inte en riktig fördelningspolitik. Den fördelning som vi i Vänsterpartiet vill se - jag tror faktiskt att det finns flera beröringspunkter och att det snarare är en fråga om tid när det gäller sättet att genomföra detta - handlar om att vi skall utveckla jordbruksnäringen både i Sverige och i övriga EU. I framtiden kommer vi att behöva all jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Det land eller den grupp av länder som snabbast klarar av en omställning för att få ett hållbart jordbruk kommer att ha en stor konkurrensfördel i ett internationellt perspektiv och kunna visa vägen för hur en global livsmedelsförsörjning på lång sikt kan tryggas.

Fru talman! Det är mycket viktiga frågor som vi diskuterar här denna måndagsmorgon. Egentligen skulle det vara intressant om kammaren var full av människor som lyssnade på vad som sägs i dessa livsviktiga frågor. Matproduktionen berör ju inte bara oss, utan den berör hela världen. Vad vi här gör berör också världen. Vårt ansvar är viktigt i ett internationellt sammanhang. Vi kan ju se att hotet mot produktionen av mat i världen består. På många ställen finns det inte längre färskt vatten och på många ställen kan man se att grundvattnet sjunker på grund av en alltför intensiv konstbevattning. På andra ställen kan man se att jorden urlakas, eller saltas. Det gör att möjligheterna till skördar minskar. Denna fråga är alltså på intet sätt löst internationellt sett. Många människor svälter, som tidigare sagts här. Vi kan också se att en hel del bönder i många fattiga länder köps upp av stora internationella företag, ofta kemikalieföretag, som man kontraktsodlar för. I vissa fall handlar det om genmanipulerade livsmedel. Detta hotar inte bara bondens självständighet utan också den biologiska mångfald som ofta är en förutsättning för att man skall klara av att få säkra skördar. Det gäller många olika områden. Vi kan ju se att även tidigare försök att på ett enkelt sätt lösa dessa svåra frågor har visat på att det här inte är möjligt. Även här tror jag att en mångfald måste till för att vi i framtiden skall kunna få säkra livsmedel för alla människor. Jag går nu över till den svenska situationen. I Sverige finns det många bönder som är mycket besvikna på medlemskapet i EU. Man hade fått löften om att detta skulle innebära ökad lönsamhet. Man skulle få mera i bidrag och det skulle finnas möjligheter till export. Mockbönderna gick ju efter EU folkomröstningen ut och sade att det var de som hade sett till att Sverige kom med i EU. I dag är glädjen inte lika stor som då. Man kan se att lönsamheten har sjunkit rejält, framför allt för dem som producerar mjölk och kött. Det är många som i dag lägger av med produktionen därför att de på grund av för liten lönsamhet inte klarar av att fortsätta med den. Detta gäller framför allt små och medelstora gårdar. Denna utveckling i Sverige är verkligen beklaglig och måste vändas. Det här med export var inte så lätt. Alla människor tycks tro att maten i det egna landet är den absolut bästa maten. Det är svårt att slå sig in på livsmedelsförsäljningsområdet i andra länder. Även de svenska bönderna har fått betala ett pris för galna ko-sjukan. Också här har människor slutat äta nötkött därför att galna ko-sjukan har skrämt dem för den produktion som i dag finns - för den storskaliga produktionen, som också har en baksida. Finns det då något glädjande i vad som har skett? Ja, vi kan se att efterfrågan på ekologiskt odlade livsmedel, Kravlivsmedel, hela tiden ökar. Vi kan också se att det finns en lönsamhet som är bättre i den produktionsformen jämfört med hur det är i det konventionella lantbruket. Detta är glädjande. Det är förvånande att inte fler bönder i dag ställer om till ekologisk produktion. Man har ju tidigare sagt att man skall ställa om i den takt som efterfrågan ökar. Nu ökar efterfrågan faktiskt mer än tillgången. Jag håller inte för uteslutet att det inte dröjer så länge förrän vi får se en import till Sverige av ekologiskt odlade livsmedel från andra länder, t.ex. från Danmark. Där satsar man betydligt mera på detta, framför allt i marknadsföringspengar, än vad svenska staten gör. Vi i Miljöpartiet tycker att det här är bra och menar att det ekologiskt långsiktigt hållbara också måste vara det ekonomiskt lönsamma. Så är det också i dag i Sverige. Jag var med när man i en LRF-debatt gjorde jämförelser. De konventionella bönderna påstod att de tjänade 11 kr i timmen. De ekologiska bönderna ansåg att de tjänade 27 kr i timmen. Det är inga höga krontal men det visar att det finns en större ekonomisk bärkraft i det ekologiska lantbruket. Detta är viktigt också för den biologiska mångfalden, som vi kan se håller på att slås ut. Jag har gång på gång tagit upp den frågan i olika debatter. De arter som är beroende av åkerlandskapet tycks i dag, är jag på vippen att säga, gå döden till mötes - Gud förbjude! I varje fall minskar de dramatiskt i antal. I dag har vi bara kvar hälften av tofsviporna och stararna - jämfört med hur det var för 20 år sedan. En fjärdedel av alla lärkor är nu borta. På många områden är det fråga om ännu större minskningar. Detta beror naturligtvis på någonting. En ekologisk lantbrukare brukar säga att det dröjer ett par år. Sedan kommer mångfalden tillbaka. Jag tror att det är helt klart att det handlar om gifter i jordbruket, att man slår sönder ekologiska näringsvävar. Det innebär att t.ex. insekter försvinner, och då finns det inte så mycket kvar för fåglar att föda upp sina ungar på. Vad vi kan se i Sverige i dag är att många bönder är mycket besvikna. Det tar sig uttryck i t.ex. en LRF kampanj, som bedrivs i dag och där man talar om att svenska bönder har en ryggsäck. Det är en mycket sorglig diskussion. Jag tror att det blir oerhört svårt för det svenska konventionella lantbruket att behålla sin trovärdighet om man å ena sidan säger sig vara på väg mot ett av världens renaste lantbruk och å andra sidan vill ta bort miljöavgifter på bekämpningsmedel, konstgödsel och diesel. Att bevara den trovärdigheten blir ett konststycke som nog ingen klarar av. När det gäller stöden kan jag säga att de numera utnyttjas till fullo i statsbudgeten men inte i verkligheten. Av de areal-, djur och miljöstöd som finns är det 1,3 miljarder som aldrig plockas ut, som inte "hittar hem" till bönderna. Det är ett stort problem, som jag anser att LRF och bönderna borde ta tag i. Det kan till en del bero på att reglerna är så krångliga, men det kan också finnas andra anledningar. Jag hade önskat att Björks utredning hade tittat på detta. Differensen mellan hur mycket som plockas ut och vad som anslås i budgeten är betydligt större än det andra man diskuterar, nämligen miljöavgifterna på konstgödsel, bekämpningsmedel och diesel. Jag tror att vi i Sveriges riksdag är överens om att vi måste hitta en förändring av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Just det faktum att man inte utnyttjar hela den möjlighet som finns i det svenska stödet visar att det är krångligt och komplicerat. Jag avundas inte bönderna när de skall försöka ta sig igenom regelverket inte bara för miljöstödet utan även för kulturmiljöstödet. Det är nästintill omöjligt att hitta rätt i den snårskogen. Jag tror alltså att vi är överens om att det behövs en förenkling. Världsnaturfonden, WWF, har lagt fram ett förslag om hur det svenska miljöstödet skulle kunna förändras. Om man räknar på Björks utredning kan man se att det finns 26 000 heltidsanställda bönder och 51 000 som jobbar upp till deltid. Om man räknar om det till heltider kan man se att den svenske genomsnittsbonden får ungefär 16 500 kr i månaden i ersättning eller stöd från den gemensamma potten, som är dels från EU, dels nationella pengar. Det är en ganska hög siffra. Det är ungefär vad en lärare i Sverige har i lön i dag. Men de här pengarna kommer ju att hanteras på ett annat sätt, eftersom de skall in i rörelsen. Tyvärr fördelas inte stöden rakt av, utan det är framför allt de stora spannmålsgårdarna, med mycket spannmål, som får den största delen av stöden. Det innebär att de små och medelstora gårdarna, framför allt med kött och mjölkproduktion, inte alls får den del av stöden som de skulle behöva. Vi kan också se att det är de gårdarna som har de största lönsamhetsproblemen. Det är också mycket märkligt att tänka sig ett system där det finns ett garanterat minimipris för alla varor som produceras. Det är egentligen den enda sektorn där man kan tänka sig detta. Skulle ni kunna tänka er att Volvo hade ett interventionspris för Volvobilar, dvs. att om priset sjunker på marknaden garanterar staten ett lägsta pris? Det ter sig litet märkligt. Samtidigt är det så här det är i jordbrukssektorn. Det är också underligt när vi ser att med exportstöd får många jordbrukare i Baltikum mycket svårt att komma i gång med ett nationellt lantbruk, därför att med exportstöd kan bönder från EU sälja sina produkter så billigt att ingen bonde i Baltikum kan konkurrera med det. Det är också en mycket underlig baksida av EU:s jordbrukspolitik. Vad vill då Miljöpartiet? Ja, för oss finns det ett par ledstjärnor. Först och främst vill vi avbyråkratisera EU:s jordbrukspolitik. Det är befängt när Jordbruksverket ökar antalet anställda från 250 före EU inträdet till 600 i dag. Den byråkratiseringen vill ingen ha, och vi måste driva på så att EU avbyråkratiseras. Det kan inte vara nödvändigt med denna snårskog av regler, denna kontroll med stämplar framlänges och baklänges på dokument som skall fraktas hit och dit. Det måste gå att hitta ett enklare system. Djur och miljöaspekterna är naturligtvis oerhört viktiga för oss. I den förändring som skall till måste vi sätta miljö och djurskydd i första rummet, se till att vi får ett långsiktigt hållbart lantbruk, se till att spara vår miljö men också se till att vi får ett djurskydd värt namnet. Det som sker i dag med ökande transporter av djur är inte acceptabelt. Djur som föds i norra Europa. Det kan vi inte acceptera. För oss är det också mycket viktigt att den reform som så småningom kommer till gör det möjligt att bedriva jordbruk i hela Sverige. Det är inte allom givet att vi i Sverige, i utkanten av EU, med ett helt annat klimat än de flesta andra länder, kommer att kunna driva jordbruk om vi inte har det för ögonen hela tiden. Det kommer alltid att krävas en speciell typ av stöd för att man skall kunna bedriva jordbruket i norra Sverige eller att stöden omfördelas på ett sådant sätt att vi kan se till att den här produktionen finns kvar. Vi menar också att marknaden aldrig kommer att lösa de här problemen i sig. Marknaden tar inga miljöhänsyn. Marknaden kan inte lösa djurskyddsfrågorna. Marknaden kan vara ganska rå. En total avreglering, där WTO driver fram sådana regler att vi får en import av t.ex. amerikanska livsmedel i stor utsträckning, skulle kunna sänka miljökraven och djurskyddskraven rejält inom EU, t.o.m. långt under vad som i dag gäller i EU. I vissa fall är djurskyddskraven nästintill obefintliga i många andra länder. Det får inte bli så att vi avreglerar på ett sådant sätt att den som har de lägsta kraven blir norm. Det gäller alltså att se till att miljökrav och djurskyddskrav finns kvar även i den internationella handeln och inte ses som handelshinder. Vi menar från Miljöpartiets sida att ett jordbruk som är beroende av konstgödsel och bekämpningsmedel och kanske i viss mån genteknik inte är långsiktigt hållbart. Det leder in i en återvändsgränd och ger oss inte säkra livsmedel för framtiden. Förutsättningen för att vi långsiktigt skall ha säkra livsmedel är att vi har ett jordbruk baserat på vad naturen klarar av, ett ekologiskt lantbruk, som ser till att vi har levande jordar även för framtiden och ser till att vi inte använder de gifter som vi använder i dag. Det är gifter som naturligtvis inte bara dödar det som de skall döda utan också har effekter på andra levande organismer. Vi kan också se att det intensiva jordbruket, det storskaliga jordbruket, har baksidor. Galna ko-sjukan är en sådan baksida, men även EHEC, som nu kommer, kan vara en annan sådan baksida. Om man driver djur och även växter för hårt klarar man inte av det. Om man har ett lönsamhetskrav som innebär att det enda man kan ta ut det på är just miljö och djur, kommer inte djuren och miljön att klara av det utan att ta skada. Vi menar att ett sådant lantbruk inte är långsiktigt ekologiskt hållbart. Till detta betänkande har vi en mängd reservationer, och jag tänker kommentera några av dem. Vi har diskuterat djurskyddet här i riksdagens kammare många gånger. Vi menar att om det skall bli något tryck på det måste djurskyddet föras in i Romfördraget. I artikel 39 borde det stå att djurskyddet skall tillförsäkras alla, även lantbrukets djur. Vi har där reservation 4, som jag yrkar bifall till. Vi har en motion där vi tar upp en sak som kanske kommer litet utanför ämnet, men eftersom den har behandlats i detta betänkande vill jag kommentera den. I Sverige har vi ett mål att 10 % av produktionen skall vara ekologiskt odlat. Det får inte vara ett slutmål, utan det skall vara ett delmål. Vi anser att det ekologiska lantbruket inte skall bli en nisch utan skall vara någonting som finns i landet. Även äggproduktionen bör vara ekologisk. Vi har därför velat få in ett delmål som säger att 10 % av antalet värphöns i landet skall klara kraven för ekologisk äggproduktion år 2000. Jag är förvånad över att målet bara skall gälla växtodlingen. Vi har inte fått gehör för det här och har därför en reservation, som vi naturligtvis står bakom men som jag inte yrkar bifall till. Jag vill yrka bifall till reservation 20, där vi tar upp det sätt på vilket vi vill utveckla EU:s jordbrukspolitik. Vi är glada att vi får en grupp där vi kan diskutera Agenda 2000, som vi menar inte löser många av de problem som vi vill lösa, framför allt inte byråkratiseringen. Men den innehåller ändå vissa delar som vi tycker är bra. Det är bra att man t.ex. kan få koppla miljökrav till de normala stöden. Vi tycker heller inte att det är helt fel att sätta ett tak för hur mycket bidrag man skall kunna få ut för att därmed kunna ha råd med en omfördelning till små och medelstora gårdar. Det finns en mängd detaljer i Agenda 2000 som jag inte kommer att gå in på. Jag hoppas att vi i den lilla gruppen kan diskutera dem vidare. Jag menar att en avreglering i sig inte har ett egenvärde. Man måste se på vilket lantbruk en sådan avreglering skapar för framtiden.
Fru talman! Jag har två korta frågor till Gudrun Lindvall. Hon gav en intressant uppgift om att en konventionell bonde tjänar 11 kr i timmen under det att en ekologisk odlare tjänar 27 kr i timmen. Eftersom den ekologiska odlingen har betydande stöd utöver konventionell odling är min första fråga: Vad blir Gudrun Lindvalls budgetmässiga slutsats av de uppgifterna? För det andra skulle jag vilja fråga: Vad är det för konstigt i, när vi nu har ett system - som vi kan tycka olika saker om - som innebär att vi ersätter odling av t.ex. spannmål och kompenserar den odlingens låga pris med en arealersättning, att den som har fler hektar än den som har färre får mer ersättning? En bonde som har 300 hektar med ett arealstöd på 3 000 kr får t.ex. 900 000 kr under det att den som har 30 hektar får 90 000 kr. Vad är det för konstigt i det systemet? Vad blir följden för dessa odlare med ett system som sätter ett tak för stöden så att vi på det sättet tvingar eller stimulerar en uppdelning av rationella enheter?
Fru talman! Låt mig först säga att uppgiften om 11 kr respektive 27 kr i timmen kan jag inte på något vis gå i god för. Det är en uppgift som de bönder jag samtalade med på en träff som LRF anordnade tog fram. Om det är siffror som på något sätt är generella för hela landet kan jag inte alls bedöma. Jag vet inte ens hur man har räknat fram de siffrorna. Men vi menar att det är helt riktigt att ge det stöd som i dag ges till ekologisk odling. Såvitt jag förstår handlar det i det här speciella fallet om att de mjölkproducenter i mitt område som bedriver ekologiskt jordbruk har förhandlat sig till ett betydligt högre mjölkpris av Arla än vad de konventionella producenterna har gjort. Det är en fråga om förhandling och förhandlingsduglighet. Här har de ekologiska lantbrukarna satt en press på Arla och fått tillbaka den 25-öring man talar om i konventionell mjölkproduktion på ett helt annat sätt. Man har visat att det är tillgång och efterfrågan som gäller, och man har krävt ett högre mjölkpris och fått det. Man blir litet förvånad i debatten i dag. De sjunkande priser som finns för t.ex. köttproducenter är något mycket märkligt i ett land där producenterna säljer sina produkter till de egna organisationerna. Man tycker att de egna organisationerna i det läget verkligen skall göra allt för att hålla priset uppe så att bönderna inte tvingas försöka få tillbaka pengar via dieselskatt, konstgödsel, bekämpningsmedel, osv. Jag tycker att de egna organisationerna beter sig mycket märkligt. Å ena sidan har man ägare som har dålig lönsamhet, och å andra sidan pressar man priset för de egna ägarna genom att importera kött utifrån. Jag har mycket svårt att förstå det. Jag skulle önska att det fanns fler bönder som hade mycket svårt att förstå det och slog näven i bordet och sade: Nu får det vara slut på det sättet som kooperationen behandlar oss. När det gäller kompensation för arealstöden vet vi alla som är här att den prissänkning som skulle vara en följd av att Sverige gick in i EU inte kom. Den prissänkningen hade vi innan, nämligen när vi avreglerade. Det är egentligen ingen kompensation för en prissänkning i Sverige. Det är en myt.
Fru talman! Det är tyvärr ganska vanligt här i kammaren att Gudrun Lindvall kastar ur sig uppgifter från riksdagens talarstol, t.ex. dessa ekonomiska uppgifter eller uppgifter om fåglars utrotning, som hon sedan när hon blir mer pressad inte kan verifiera varifrån de kommer eller som hon inte vågar påstå att de är riktiga. Jag har stor respekt för såväl KRAV-odling som de konsumenter som efterfrågar KRAV-odling. Gudrun Lindvall sade här från talarstolen att efterfrågan på KRAV-odlade produkter i dag är större än tillgången. Vi måste väl dra några slutsatser av det. Då har vi ett system som på något sätt inte fungerar. Vi har ett stödsystem som vi borde se över vad gäller ekologisk odling och konventionell odling.
Fru talman! Jag sade mycket tydligt från talarstolen att jag fått dessa uppgifter från bönder på ett möte. Jag har inte på något vis anfört något annat. Vad gäller de siffror som jag brukar anföra när det gäller biologisk mångfald kan jag garantera att de är absolut helt riktiga. De baserar sig på tre undersökningar - en dansk, en engelsk och en svensk. När vi gick med i EU sade man att genom att man gav arealstöd för spannmål skulle priset sjunka på foder för dem som hade mjölk och köttdjur. Så har inte skett. Det är också ett av skälen till att man i dag har svårt med lönsamheten i de grenarna, dvs. mjölkoch köttdjursproduktionen. När det gäller tillgången på ekologiska produkter respektive efterfrågan slaktas det inte alls i den omfattning som det går att sälja. Det går t.ex. inte att få tag på ekologiskt producerat fläsk i dag i butiker. Det beror helt enkelt på att det inte finns något fläsk att få tag på för butikerna. Det är för få som har ställt om sin fläskproduktion till ekologisk produktion. Det finns också ett stort underskott på ekologiskt producerat kött. Butikerna kan sälja betydligt mer än det går att få fram. Det finns i dag många ekologiska producenter som börjat diskutera om de verkligen skall gå via de konventionella organisationerna eller om de på nytt skall skapa sina egna organisationer. Det intressanta är om man har organisationer där man satsar. Det gäller t.ex. ett mejeri i Skåne, där man har anställt en person just för att bara jobba med den ekologiska mjölkproduktionen. Då finns det helt plötsligt många bönder som ställer om. Där är det inget problem alls med avsättning av produkterna, dvs. KRAV-mjölken. KRAV-mjölk exporteras till England. Det exporteras också ekologiskt producerat fläsk till England, av det lilla som finns. Det intressanta är att det finns en stor marknad som efterfrågar ekologiska produkter. Tyvärr tycks de svenska bönderna inte inse det, utan man öppnar i stället för bönder i andra länder. Jag tror man missar ett tåg här.